Fru talman! Det låter på Rune Evensson som om plan och bygglagen bara berör Socialdemokraterna och kanske Centerpartiet. Men för min del anser jag att den faktiskt rör hela svenska folket, alla partier och alla som är engagerade i det politiska arbetet. Det har varit utgångspunkten för vårt arbete. En referensgrupp tillsattes ju i samband med utredningen, och självfallet är det viktigt att man från början kommer in i den och får uttrycka sina åsikter. Jag vet inte hur aktiva ni har varit under det att utredningen vuxit fram. Även jag är ute och träffar hela det s.k. PBL Sverige, som Rune Evensson säger, och jag möter inte den inställning som han påstår finns runt om i landet. Jag möter många olika företrädare och många olika yrkesgrupper som har med området att göra. Ibland möter jag kritik, men då lyfter vi fram sakfrågan och diskuterar den. Det är sällan de är missnöjda med den diskussion som vi har fört utifrån de förslag som har lagts fram. Jag är övertygad om att man ute i kommunerna med denna nyordning vad gäller t.ex. kontrollen kommer att kunna utveckla arbetet för dem som håller på med bygglovsgranskning osv. och för byggnadsinspektörerna. Arbetet kan utvecklas utifrån de ökade miljökraven, t.ex. kravet på att vi inte skall tillåta sjuka hus eftersom människor mår illa. Jag ser därför framför mig att denna förändring leder till utveckling, inte till avveckling. Den skapar också större resurser för kontroll, eftersom de som blir kontrollerade nu får vara med och betala kontrollen. Ibland har ju kommunerna haft begränsade resurser, vilket har gjort att kontrollen inte alltid har blivit hundraprocentig. På så sätt har vi fått de fel och brister som vi nu kan konstatera ändå finns. Jag hoppas att vi får tillfälle att diskutera det fortsatta arbetet med att förändra plan och bygglagen, antingen det blir jag eller någon annan som kommer att ha ansvaret för det i framtiden. För min del vill jag än en gång säga att det är högst väsentligt att föra öppna diskussioner om detta. Det finns ingenting att dölja, och detta är naturligtvis ett sätt att försöka förbättra förutsättningarna för ett bra byggande i Sverige.
Fru talman! Utredningens referensgrupp, som Görel Thurdin pratade om, tillsattes efter många påstötningar från vår sida. Görel Thurdin var inte den som tog initiativet till att tillsätta den, utan hon gjorde det först efter påtryckningar. Vi har varit aktiva i denna referensgrupp. Eftersom vi sällan får materialet utsänt så att vi har möjlighet att läsa in det i förväg, har vi fått reagera spontant. Men vi har fört fram många åsikter i gruppen. I remissomgången har det också visat sig att våra synpunkter har delats av många människor; man har dömt ut förslagen. Mycket av det som vi har påtalat finns inte med i propositionen, eftersom förslagen blev så nedsablade i remissomgången. Man vågade helt enkelt inte ta med det. Men även mycket av det som nu står i propositionen kritiserades kraftigt av remissinstanserna. I referensgruppen har vi också påpekat detta. Jag vill påstå att det inte på något sätt har tagits hänsyn till vad vi har sagt i referensgruppen. Man har i princip bara rapporterat vad man har hållit på med och inte visat sig beredd att göra några ändringar. Jag vill också säga att Sverige inte ser ut som Norrlands inland, vilket utredaren tycks tro. Görel Thurdin sade i sitt första inlägg att det var bråttom med att genomföra vissa delar av förslaget. Men jag kan inte se att det är mer bråttom än att man kan avvakta det slutbetänkande som skall läggas fram i september--oktober och ha en riksdagsbehandling sent i höst. Jag tror inte att det är mer bråttom än att vi skulle kunna klara det. Ändamålsenlighet och trevnad har fått en svagare ställning i och med regeringens förslag än det hade i det gamla PBL-förslaget. Vi har alltså tagit del av alla dessa negativa remissvar för att kunna försöka få ändringar till stånd. Många oklarheter kvarstår, trots regeringens proposition, men mycket får sin lösning i ett senare skede när proposition nr 2 och kanske nr 3 kommer. Då kan det bli dags att ändra mycket av det som vi nu står i begrepp att fatta beslut om, och det menar jag är fel. Det är förvirrande för svenska folket och alla handläggare ute i kommunerna. Jag menar att kopplingen till översiktsplanen är den viktigaste frågan. Medborgarna skall kunna vara med när man gör en översiktsplan, kunna föra fram sina synpunkter och få veta inom vilka områden man kommer att ha bygglovsbefrielse enligt detaljplanen. Det är medborgarnas enda möjlighet att vara med och påverka ett sådant beslut. Nu kommer man inte att få den möjligheten; detta kommer att införas utan att vara förankrat i översiktsplanen. Hur de 90 % av ärendena som är småärenden skall behandlas ges inget svar på i propositionen. Görel Thurdin står här och talar om maximalt 10 % av alla bygglovsärenden.
Fru talman! Nu kom Rune Evensson in på nästa betänkande och översiktsplaneringen. Jag vill väldigt bestämt säga att en utredning inte är något färdigt förslag. Socialdemokraterna arbetade i stor utsträckning enligt principen att en utredning klappade till och sedan skulle det bli på det sättet. Men så har det inte blivit i det här fallet. Vi har lyssnat på remissinstanserna och tagit bort just de delar som har en stark koppling till översiktsplaneringen. Jag håller nämligen med Rune Evensson om att den är en fantastiskt viktig process och att medborgarna redan där skall få möjlighet att delta. Det har nog funnits en och annan brist i den hanteringen ute i kommunerna redan tidigare, med den befintliga plan och bygglagen. Men denna process försvåras inte på något sätt av den proposition som nu föreligger. Det är fullständigt felaktigt att påstå något sådant. Jag tycker att det är viktigt att samtliga partier har så gemensamma ståndpunkter som möjligt när det gäller denna lagstiftning. I stundande valtider är det klart att man skall profilera sig på ett eller annat sätt, och då måste man hitta någonting att lyfta fram och kritisera ordentligt. Därför har man valt detta med ändamålsenligheten. Men den finns faktiskt finns kvar, även om begreppet användbarhet också innefattar funktionen och har en koppling till sådant som sjuka hus och tillgänglighet. Jag är inte ett dugg orolig för den kommande processen i samband med nästa proposition. Jag är nämligen helt övertygad om att den kommer att bli alldeles utmärkt att arbeta med, och kommunerna kommer också att hinna jobba med kontrollsystemet. Så när den propositionen börjar gälla finns det dessutom en beredskap ute i kommunerna för att börja hantera frågorna inom detta område på rätt sätt.

Fru talman! Dan Eriksson i Stockholm hade en konstig beskrivning. Han vet mycket väl att vi faktiskt har varit överens om en gemensam reservation. Men efter ytterligare funderande från Dan Erikssons sida ville han inte längre ha en gemensam reservation med Socialdemokraterna. I stället började han ställa en massa konstiga krav som skulle vara med. Jag förstod att Dan Eriksson inte ville vara med på en gemensam skrivning. Men eftersom vi var överens om att yrka avslag hade vi väl kunnat formulera en sådan skrivning utan någon särskild motivering. Då hade vi sluppit problemen i det avseendet. Inte ens detta ville Dan Eriksson vara med på. Motivet från hans sida är därmed mycket klart: Han vill inte stå för sin motion, utan han vill rösta emot denna för att på det sättet hjälpa regeringen att få igenom sin proposition.

Fru talman! Jag har inget att tillägga i sak till det som framförts från socialdemokratiskt håll av Rune Jag var med när överenskommelsen träffades 1985/86 och förhandlade då med Centerpartiet genom den nuvarande landshövdingen i Göteborg, Kjell Mattsson. Vi var överens om att våga fatta ett beslut i de här viktiga frågorna -- detta sedan ett par tre statliga utredningar hade havererat när det gällde att komma fram till ett resultat. Vi vågade fatta ett beslut. Jag representerade regeringen och regeringspartiet, och Kjell Mattsson företrädde oppositionen. Vi hade olika utgångsläge. Men vi bestämde oss för att våga. Vi tar det här, vi driver det här, sade vi. Det är riktigt, som framgått av debatten, att det fanns olika meningar i bostadsutskottet på den här punkten -- ja, det fanns mycket starkt delade meningar i bostadsutskottet. Det är utmärkt att det nu har blivit en annan bedömning. Det är precis som det bör vara. Om man under hand kommer fram till att man kan godta den utveckling som är på gång, tycker jag att det hedrar de politiker som står för den ändrade uppfattningen. 1985/86 trodde jag att den riktning i PBL-frågorna som då grundlades skulle hålla väldigt länge. Jag är således naturligtvis litet ledsen över att beslut nu skall fattas utan Socialdemokraterna. Statsrådet säger att det snart är val och att det gäller att samla poäng osv. Jag tycker att det litet grand är ett slag under bältet. De poäng som samlas i en fråga av den här omfattningen gäller i så fall i lika hög grad för regeringen. Och vi vet ju inte om regeringen sitter kvar efter valet. Vi vet heller ännu inte om det blir en socialdemokratisk regering. Personligen vill jag gärna säga att jag hoppas att den fina och föredömliga samverkan som fanns i mitten av 80-talet och som ledde fram till PBL reformen överlever den kommande valrörelsen samt att det blir möjligt för Centern och Socialdemokraterna att även i fortsättningen hitta viktiga lösningar i PBL-frågorna. Det är det enda som jag för dagen ville ha sagt till riksdagens protokoll.

Fru talman! I den annons som riksdagen satt in med anledning av veckans arbete står det att vi nu skall behandla frågan om hyresförhandlingslagen -- om möjligheten för flera organisationer att hyresförhandla, som förändringen beskrevs. Det är naturligtvis rätt. Det låter inte särskilt dramatiskt att diskutera det. Men med ett par exempel skulle jag vilja beskriva vad det som vi därutöver nu har att ta ställning till handlar om. Det första exemplet har jag hämtat från min egen trappuppgång. Jag bor på fjärde våningen i ett hus utan hiss. Under mig bor det en äldre dam, som heter Anna. Anna är till åren kommen. Jag misstänker att hon så småningom gärna skulle vilja flytta ner till bottenvåningen -- även för en vältränad riksdagsman börjar det bli jobbigt att gå i alla trappor. I dag är det här komplikationsfritt. Anna vet vilken hyra som gäller för lägenheterna i hela huset. Det är samma hyra för Annas lägenhet på tredje våningen som det är för lägenheten på första våningen. Vår fastighetsägare har i likhet med väldigt många andra en intern kö som man kan anmäla sig till. Också för fastighetsägaren är det här okomplicerat. Han vet att den hyra som bestämts gäller lägenheten alldeles oavsett vem som bor i den. Om det blir en ny hyresgäst spelar det ingen roll för fastighetsägaren ekonomiskt. Därför är det mycket som i dag talar för att min granne, om en lägenhet på bottenvåningen skulle bli ledig, får denna. Så fungerar det i dag. Men det här kommer inte att vara en självklarhet i framtiden. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär ökade möjligheter för fastighetsägarna att hyra ut tomma lägenheter till den som bjuder högst. Det betyder att det nu plötsligt blir intressant för fastighetsägaren att fundera på om det möjligtvis finns någon annan än Anna som vill ha lägenheten i fråga. Skulle det då visa sig att t.ex. grannen ovanför Anna eller någon annan från ett annat område i stan dyker upp och som är beredd att betala säg 500 kronor eller 1 000 kronor mer för lägenheten, finns det inte längre något som hindrar fastighetsägaren att träffa en uppgörelse med den här personen. Jag misstänker, på goda grunder, att detta kanske inte få så stor betydelse nu när vi har många tomma lägenheter. Men i en situation där konjunkturen förhoppningsvis vänder kommer detta att kunna innebära att hyresnivåerna pressas uppåt. Det är en stor förändring, vilket har påpekats av många remissinstanser. Det här påverkar självklart villkoren för dem som av olika skäl vill flytta. Men i första hand påverkar det villkoren för alla dem som i dag står utanför bostadsmarknaden och som i morgon vill ha tag i en lägenhet. För dem som inte har mycket pengar minskar valfriheten om föreliggande förslag går igenom. Det är sant att det föreslås en rad kontrollregler som skall förhindra att människor kommer i kläm. Min fastighetsägare kan ju träffa en överenskommelse med någon annan än Anna -- med någon som har betalat låt oss säga 500 kronor mer. Bostadsutskottet vill att regler införs som gör att man i efterhand kan förhandla ner hyran. Men, handen på hjärtat: Hur många är det i detta land som träffar en uppgörelse med en fastighetsägare, som kommer överens om en hyra och som är väl medvetna om att de bjuder mer än andra sökande och som sedan ställer till bråk och vill förhandla ner sin hyra strax efter inflyttningen? Jag tror inte att det är fråga om särskilt många. Detta var den ena förändringen. Den andra förändringen, som vi socialdemokrater tycker är av stor principiell betydelse, handlar om vad som händer med alla de hyresgäster som inte är med i någon organisation och som med detta förslag riskerar att -- eller kanske vill -- ställas utanför de kollektiva förhandlingarna. I dag gäller de hyror som man kommer fram till i kollektiva förhandlingar för alla lägenheter, oavsett om hyresgästerna är medlemmar i någon hyresgästförening eller inte. Så kommer det inte att självklart vara i framtiden. För dem som verkligen vill förhandla om sin hyra, för dem som är aktiva och som vill ta ansvar och engagera sig i sitt boende, är detta okomplicerat. För dem kommer det här att innebära en större frihet. Men problemet med de förändringar som föreslås är att människor mer eller mindre omedvetet kan hamna utanför det kollektiva systemet, t.ex. därför att de i samband med inflyttningen inte tillräckligt väl bevakar sina rättigheter eller inte känner till vilka regler som gäller. Om många hamnar utanför det kollektiva systemet skulle fastighetsägarna i framtiden också bli skyldiga att förhandla med alla dessa, och detta bekymrar regeringen. Den föreslår därför för att undvika trassel, krångel och byråkrati att det införs en regel om att den som tiger samtycker. Fastighetsägaren skall alltså inte, som det går till i dag, vara skyldig att ta kontakt med dem som står utanför det kollektiva systemet för att tala om vilken hyreshöjning han vill ta ut och därefter förhandla. För att fastighetsägaren skall slippa byråkrati inför man alltså en regel som får till följd att det räcker med att fastighetsägaren skickar ett meddelande om höjd hyra till min granne Anna, som har ställt sig utanför eller har råkat hamna vid sidan av det kollektiva förhandlingssystemet. Då måste Anna själv protestera för att en förhandling skall komma till stånd. Jag tror inte att man behöver vara särskilt misstänksam för att komma fram till att detta kommer att försätta många människor i en besvärlig situation. Det gäller t.ex. självklart dem som av olika skäl missar brevet, de som är lika slarviga som jag med att gå igenom posten. Men det gäller inte bara slarvputtarna utan också andra: de som av olika skäl inte vågar eller vill ta en konflikt med fastighetsägaren eller som på grund av språksvårigheter inte förstår innehållet i budskapet. För alla dessa innebär de förändringar som föreslås i betänkandet en kraftig försämring av tryggheten. Nu frågar sig förstås vän av ordning: Ville inte regeringen ursprungligen ha mycket större förändringar? Planerade man inte t.o.m. att införa marknadshyror, att bryta upp det bruksvärdessystem som finns på hyresmarknaden? Har inte i själva verket de borgerliga ledamöterna i bostadsutskottet egentligen genomfört en ganska heroisk insats, när de har lyckats förmå regeringen att ta tillbaka en hel del förslag? Det gäller självfallet inte bara de borgerliga utskottsledamöterna utan också alla dem som utanför det här huset har protesterat mot regeringens ursprungliga planer. Är inte dramatiken nu borta? Jag vill gärna ge de borgerliga ledamöterna och alla andra en eloge för att man tvingat regeringen att backa. Det är synd att regeringsföreträdaren inte är här, så att jag hade kunnat säga detta i Reidunn Lauréns närvaro. Det är bra att man har gjort den här insatsen. Men när jag har hört de borgerliga slå sig för bröstet och beskriva sina insatser har jag kommit att tänka på en sketch av Hasse och Tage, som slutar med att man skall åka till Säffle och dricka kaffe. I den här sketchen beklagar sig Tage Danielsson över att han har fått en spik i foten. Då säger Hasse Alfredson: Spik i foten! Det är ju löjligt! Minns franska revolutionen! Då högg man huvudena av folk som om de varit brödskivor -- tjoff, tjoff, tjoff! Och du kommer och klagar över en spik i foten! Jag inser risken, herr talman, att om man nu beklagar sig över detta förslag, kommer de borgerliga kollegerna i bostadsutskottet att säga: Men det är väl ändå inte så allvarligt. Kom ihåg vad alternativet är! Jag tycker att en sådan jämförelse är litet felaktig. Visst hade regeringen ursprungligen planer på att om inte halshugga så åtminstone stympa bruksvärdessystemet rejält, men det kan aldrig vara ett försvar för att man nu inför förändringar som innebär en allvarlig begränsning av tryggheten för många och som innebär ett rejält kliv mot marknadshyressättning för många lägenheter. Den spiken i foten för en rättvis och solidarisk hyressättning kan aldrig motiveras med att det skulle kunna vara ännu värre. Avslutningsvis, herr talman: Vi säger alltså nej till det här förslaget av ideologiska skäl. Det betyder inte att vi motsätter oss förändring av nuvarande lagstiftning. Vi har i vår motion pekat på en del punkter där vi tycker att den har brister. Vi tycker att det är en besvärande omständighet att den etablerade hyresgäströrelsen i stort sett är ensam. Vi tycker att det vore bra om det kunde bli fler organisationer. Vi tycker att det i och för sig vore bra om man kunde öka de enskildas möjligheter att förhandla själva, men vad vi vill och betonar är att vi vill behålla den grundtrygghet som ligger i nuvarande system, där de kollektiva förhandlingarna sätter ett tak för hur höga hyror man kan ta ut. Eftersom vi inte tycker att de föreslagna förändringarna kan ligga till grund för en förändrad lagstiftning, yrkar vi avslag på propositionen, dvs. bifall till reservation nr 1. Skulle detta yrkande av något för mig outgrundligt skäl falla, har vi synpunkter på den praktiska utformningen av den lagstiftning som nu föreslås. Det finns nämligen inte bara ideologiska utan också rent praktiska invändningar. Om de föreslagna reglerna går igenom, kommer det att bli svårt för den enskilde att veta vilka regler som gäller. Det kommer att bli krångligt både för fastighetsägare och för hyresgäster. Därför har vi en rad förslag som skulle förenkla och förtydliga lagstiftningen, om man trots allt driver igenom den. Jag stödjer naturligtvis alla de reservationer där dessa förslag framförs men nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 2, 8 och 10. Betänkandet innehåller också en rad andra viktiga frågor, som Marianne Carlström senare kommer att gå in på.

Herr talman! Jag förstår att Dan Eriksson i Stockholm och jag inte kommer att mötas i den grundläggande synen på vilken princip man skall ha för hyressättningen. Med rättvisa hyror menar Dan Eriksson vad jag förstår ett system där människors betalningsförmåga avgör vilken hyra man skall sätta. Ett sådant system vill inte jag ha, av det enkla skälet att då blir det bara de som har det väldigt bra ställt som får möjlighet att välja var de vill bo. Sedan vill jag komma med en sakupplysning. I och för sig innebär redan dagens system ett inslag av marknadshyressättning, nämligen där människors betalningsförmåga kan sänka hyrorna. Det är fullt möjligt redan i dag för en enskild att träffa en överenskommelse som ligger under det som de kollektiva förhandlingarna har kommit fram till. Men jag skulle vilja ta upp de mera praktiska konsekvenserna, för där kanske Dan Eriksson och jag däremot kan finna ett viss samsyn. Majoritetsförslaget innebär, förutom de ideologiska inslagen, en hel del rent praktiska konsekvenser, som jag skulle vilja beskriva dem som. Flera organisationer skall förhandla om trappstädning i samma hus. Var och en förstår vad det innebär. Förslagen innebär också att en organisation som organiserar hyresgästerna inte alltid själv kommer att veta vilka den företräder. Organisationen kommer inte heller att kunna bestämma vad den skall ha betalt för att utföra förhandlingsarbetet. Ny demokrati kom in i riksdagen med buller och bång för att motverka byråkrati och krångel. Min fråga till Dan Eriksson är: På vilken punkt innebär det här förslaget mindre krångel och enklare regler? På vilket sätt bidrar det till att genomföra de som Ny demokrati har lovat genomföra?

Herr talman! Jag gör ett nytt försök att ställa en rak och enkel fråga till Ny demokrati. Först vill jag bara befria Dan Eriksson i Stockholm från en del myter. Jag är inte för monopol. Det försökte jag säga i mitt första inlägg och jag upprepar det gärna nu. Dessutom är jag inte för att man kollektivt bestämmer alla hyror, tvärtom. Jag tycker att i den mån som enskilda kan förhandla fram bättre resultat än vad man kollektivt har kommit fram till, skall de ha den friheten. Jag vill stärka och utvidga den. Däremot vill jag ha ett tak för hur mycket man kan höja hyrorna med. Det är en väldig skillnad. Men det var inte på de punkterna som jag var nyfiken på vad Dan Eriksson tycker, för det vet jag nämligen, utan vad jag ville veta är: På vilket sätt bidrar det här beslutet till att vi får mindre krångel, mindre byråkrati, enklare regler, dvs. på vilket sätt överensstämmer beslutet med det som åtminstone jag trodde var Ny demokratis politik?

Herr talman! För de allra flesta av oss är bostaden -- det egna hemmet -- någonting som vid sidan om vår familj och våra anhöriga ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det är väl kanske därför som många naturligen strävar efter att äga sitt eget hem, att inte behöva bo hos någon och inte behöva fråga någon annan om lov när man vill styra och ställa, ändra och göra om. Bostaden har på något sätt med vår integritet som enskilda människor att göra. Nu är det inte alla som likt exempelvis Lars Werner äger sin bostad. Några av oss strävar kanske dit. En del av oss tycker inte att vi i dag har råd att göra den investering som det innebär att skaffa sig sin första ägda bostad. Andra drar sig för det ansvar och det krav på egna arbetsinsatser som ett eget, ägt hem innebär. En del tycker att det är bekvämt att hyra. Man får kanske betala litet extra, men man får mycket service -- i varje fall om man har en anständig hyresvärd. Fungerar inte toalettstolen på morgonen kan man lyfta på telefonluren och så kommer någon och ordnar problemet åt en. Jag säger detta därför att det är klart att man aldrig kan få samma inflytande om man lånar någonting mot pengar, dvs. hyr, som när man äger. Att man inte kan få samma inflytande när man lånar någonting mot en ersättning är naturligtvis inget skäl för att totalt omyndigförklara enskilda hyresgäster och helt lägga deras öde i händerna på stora intresseorganisationer. Det är just det vi har gjort i Sverige och i svensk hyreslagstiftning, och det är det som dagens ärende handlar om. För att göra det begripligt kan jag säga att Lars Stjernkvist är hyresgäst på fyra trappor, om jag förstod det rätt. Jag är också hyresgäst -- på bottenvåningen. Lars Stjernkvist var ordförande i Östra Östergötlands hyresgästförening. Jag har varit, men är inte längre, medlem i Storstockholms hyresgästförening. Lars Stjernkvist är eller har i varje fall varit en hyresgäst med makt, inflytande och stora möjligheter att påverka sitt eget och framför allt andra hyresgästers boende. Jag har inga som helst möjligheter att påverka mitt eget hyresboende. Sanningen är den, att jag i lag förbjuds rätten att förhandla om hyran och villkoren för mitt eget hem. En organisation -- i mitt fall Hyresgästföreningen i Storstockholm -- har genom lagar och avtal givits rätten och makten att föra min talan. Jag har ingen talan själv. Jag tillfrågas över huvud taget inte. Jag betalar varje månad till den organisation som företräder mig, i värsta fall mot min egen vilja. Om jag skulle låta bli att betala kommer hyresvärden att beröva mig mitt hem. Då kommer jag att vräkas från min bostad. Jag är bunden till allt Hyresgästföreningen och Fastighetsägareföreningen kommer fram till om min lägenhet -- mitt hem. Det är jag genom en särskild klausul i mitt hyreskontrakt. Hade jag inte accepterat den klausulen hade jag aldrig fått hyreskontraktet. Teoretiskt kan jag nu vända mig till domstol -- till Hyresnämnden -- och begära att den förhandlingsklausulen stryks. Men domstolen kommer med hänvisning till dagens utformning av lagstiftningen att avslå min begäran och säga nej. Det hjälper inte ens om alla mina grannar i huset tycker som jag och vill stå utanför den etablerade hyresgäströrelsen. Även om inte en enda hyresgäst i huset vill vara företrädd av rörelsens ombudsman kommer vi i alla fall att bli det. Vi kan naturligtvis, men det är mest i teorin, bilda en alternativ hyresgästorganisation och kräva att få ta över den förhandlingsordning som finns. Men då måste vi återigen gå till domstol, till hyresnämnden, och begära det. Domstolen, hyresnämnden, kommer enligt lag inte att pröva vad hyresgästerna i mitt hus tycker eller vill, utan domstolen kommer att bedöma om vi kan anses ha kompetens att ta våra egna intressen till vara. Man kommer att bedöma om det, som det heter i lagen, kan anses obilligt mot fastighetsägaren att tvinga honom att traggla med sina hyresgäster i stället för att som vanligt möta sin gamla invanda motpart. Man kommer att göra en bedömning av hur fasta i anden vi hyresgäster i fastigheten är. Är det bara en tillfällig opinion? Har vi bara fått ett ögonblicks fnatt? Det mest fascinerande av allt är att den domstol som skall göra bedömningen är en domstol som inte bara består av jurister. Det är en domstol som också består av partsföreträdare från den etablerade hyresgäströrelsen och från de organiserade fastighetsägarna, de intressen som i praktiken är vår motpart. Det är de intressen som har givits makten på hyresmarknaden och som har allt intresse av att bevara status quo. Detta mycket starkt kollektiva, och framför allt mycket starkt korporativa, system på hyresmarknaden har inslag som över huvud taget icke hör hemma i en rättsstat. Sanningen är också den att Sverige har fällts i Europadomstolen för brott mot mänskliga fri och rättigheter i likartade mål, vilket bl.a. har att göra med partsrepresentationen i de domstolar som slita tvister på området. Det regeringsförslag som vi nu skall fatta beslut om handlar om att myndigförklara Sveriges hyresgäster. De ges efter beslut i kammaren rätten att föra sin egen talan, om de själva vill. De ges rätten att låta sig företrädas av den etablerade hyresgäströrelsen på samma sätt som i dag, om de själva vill. De ges rätten att bilda en alternativ hyresgästorganisation och sluta sig samman i nya former, stora eller små, om de själva vill. Makten flyttas från organisationer och domstolar till hyresgästerna själva. Det fanns formuleringar i Lars Stjernkvists anförande som antydde en insikt om att det nuvarande systemet till delar faktiskt är orättfärdigt. Det syns också i den socialdemokratiska huvudreservationen. På något ställe säger man: Visst bör den enskildes möjligheter att själv förhandla förbättras. På något annat ställe säger man: Det bör underlättas för flera föreningar att organisera de boende. Tyvärr dras inte slutsatsen av detta. Alla förslag som framläggs vill socialdemokraterna ändå avslå. Socialdemokraterna fastnar återigen i ett som jag tycker föga konstruktivt nejsägande. Däremot är det ingen tvekan om att regeringens proposition utmanar starka krafter i vad som skulle kunna kallas för hyresmarknadens privilegiesamhällen. De kommunala bostadsföretagen, de privata fastighetsägarna och den etablerade hyresgäströrelsen har alla från litet olika utgångspunkter kritiska synpunkter på regeringens förslag. Det har de därför att maktpositioner hotas, och därför att invanda roller ändras. Fastighetsägare kommer med den nya lagstiftningen i ökad utsträckning att tvingas möta sina hyresgäster öga mot öga. Hyresgästföreningarna kommer i större utsträckning att tvingas motivera sin ställning med kompetens och skicklighet, inte med lagarnas tvång. Samtidigt står den etablerade hyresgäströrelsen mycket stark. Den har stora ekonomiska resurser. Den har byggt upp en stor kompetens när det gäller hyresjuridik och förhandlingsarbete. Man har många medlemmar. Väldigt många hyresgäster i vårt land hyser en stor tilltro till den etablerade hyresgäströrelsen. Mot den bakgrunden borde hyresgäströrelsen faktiskt känna en viss tillförsikt. Den har en framtid även om staten inte tvingar varje hyresgäst i detta avlånga land att låta sig företrädas av organisationen. Det kollektiva förhandlingssystemet är väl etablerat. Även i morgon kommer flertalet hyresförhandlingar att ske kollektivt. Att de som vill får föra sin egen talan är inget hot. Att man i praktiken inte längre får monopol på alla kollektiva förhandlingar kan möjligen upplevas som litet traumatiskt. Men om hyresgäströrelsen hade samma tilltro till sin egen förmåga som jag har, skulle den inte känna sig hotad att öppna sig för litet konkurrens. Mot den bakgrunden tycker jag att inslag i den landsomfattande kampanj som hyresgäströrelsen har bedrivit mot det lagförslag som i dag behandlas ter sig exempellös. Inte minst här i Stockholm har det bedrivits ohämmad skrämselpropaganda, där gamla människor skräms från vettet av att de skall tvingas lämna hus och hem, att det skall införas marknadshyror, och liknande. Detta med marknadshyror är i och för sig inte något nytt inslag. Det är nu år 1994, och det är valår. Vi har hört visorna om marknadshyror. Vi hörde dem år 1985, vi hörde dem år 1988, vi hörde dem år 1991, och nu får vi tydligen höra dem också år 1994. En lögn blir ju inte sannare av att upprepas hela tiden. Det betänkande och den proposition vi i dag behandlar berör inte hyressystemet. De berör förhandlingssystemet. Det föreslås inga ändringar av den spärr mot oskäliga hyreshöjningar som vi har i vårt land, och som brukar gå under beteckningen bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesreglerna är helt oförändrade. De berörs över huvud taget inte i förslaget. Nu antydde Lars Stjernkvist att det fanns dolska anslag från början. Man skulle smyga in ett marknadshyressystem. Inte heller detta är sant. Det fanns tankar på att avskaffa den s.k. allmännyttans hyresledande roll inom ramen för bruksvärdessystemet, dvs. återgå till det sätt på vilket bruksvärdessystemet fungerade på den tiden Ingvar Carlsson var bostadsminister i detta land. Vi kommer dit så småningom. Det kommer vi att göra även med en socialdemokratisk regering, om vi mot förmodan får en sådan, av det enkla skälet att allmännyttans roll har förändrats så kraftigt. Men det ingår inte i detta förslag. Det föreslås över huvud taget inga förändringar av bruksvärdessystemet. Det finns inte något parti i Sveriges riksdag som ifrågasätter att vi måste trygga besittningsrätten för alla hyresgäster genom att ha ett system med spärr mot oskäliga hyreshöjningar. Herr talman! Låt mig avslutningsvis beröra en annan fråga, där jag skulle vilja ge Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet en eloge. Det finns vissa problem för kommuner och allmännyttiga bostadsföretag som vill överlåta lägenheter åt hyresgästerna för ombildning till bostadsrätt. Det finns vissa finansieringsproblem som sammanhänger med att det blir en mycket tung ekonomisk börda för de hyresgäster som deltar i ombildningen om inte alla är med. Regeringen har studerat detta. Det fanns ett utredningsförslag om någonting som kallades för bostadsrättsoption ute på remiss för något halvår sedan. Det förslaget sågades av remissinstanserna, delvis med viss rätt enligt min menig. Utskottet har därför när den behandlat en motion från undertecknad som handlar om denna problematik beslutat att ge ett tillkännagivande till regeringen om att den skall se över det förbud mot dubbelupplåtelse av bostadsrätt som infördes i lagstiftningen i oktober 1981.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 När jag var verksam utanför huset var det svårt att undvika att notera vem som var den ständige partiledaren i Sverige under mycket av min aktiva tid, nämligen Lars Werner. För egen del tycker jag att det var roligt att hinna komma in i riksdagen innan Lars Werner lämnande den och få se litet mer av Lars Werner och ta del av de erfarenheter och tankar han har -- låt vara att jag kanske inte alltid kommer till samma slutsatser.

Herr talman! När Mikael Odenberg framställde sig som den svaga, utsatta och ensamma hyresgästen var det nog inte så många som trodde honom. Det fanns en viss diskrepans mellan budskapet i det han sade och hans uttryckssätt. Jag är inte det minsta orolig för Mikael Odenbergs framtid och trygghet. Jag är inte heller särskilt orolig för den etablerade hyresgäströrelsens framtid. Jag tror att båda kommer att klara sig alldeles utmärkt oavsett om vi nu genomför de förändringar av hyresförhandlingslagen som föreslås eller inte. Däremot gäller min oro en rad andra människor. Det är nämligen så, och det är viktigt att upprepa det om inte Mikael Odenberg hörde det i mitt första inlägg, att redan i dag kan Mikael Odenberg förhandla fram ett bättre avtal än vad jag och andra som är medlemmar i Hyresgästföreningen har kommit fram till. Hans frihet är redan tillgodosedd i dagens lagstiftning. Det som däremot oroar mig är de förändringar som innebär att när min granne, som kanske inte riktigt besitter samma egenskaper, kunskaper och styrka som Mikael Odenberg, vill flytta ner på första våningen får fastighetsägaren ökade möjligheter att hyra ut till högstbjudande. Jag är orolig för att det innebär att hennes frihet att förhandla bara blir en formell frihet. Jag är orolig för att det här i praktiken kommer att innebära att hennes trygghet och valfrihet begränsas. Det är detta det handlar om. Jag har en direkt fråga till Mikael Odenberg. Han tycker inte att vi skall kalla detta för marknadshyror, och det är inte renodlade sådana. Men detta innebär ändå ett steg emot marknadshyror, vilket man också skriver på flera ställen i propositionen. Det är ingenting som jag eller någon annan kommit på. Tycker Mikael Odenberg att det här steget är tillräckligt? Räcker detta, eller är det så att han vill gå ännu längre? Innebär detta första steget eller innebär det steget, för att travestera ett känt citat?
Herr talman! Lars Stjernkvist lekte inledningsvis med orden. Han sade att jag har en frihet att förhandla ner min hyra. Sanningen är den att jag som enskild hyresgäst icke har rätten och möjligheten, framför allt inte rätten, att förhandla med hyresvärden om min hyra och hyresvillkor i övrigt. Ett hyresförhållande handlar ju också om väldigt mycket annat än hyra. Den rätten och den makten är lagd i händerna på andra. Det må vara bra, om det sker med mitt samtycke. Men det är ingen som frågar mig om jag samtycker eller inte. Lagstiftaren, Lars Stjernkvist och riksdagen, har bestämt att det skall vara så -- punkt och slut. Det är inte Lars Stjernkvist, riksdagen eller domstolar som skall recensera mina möjligheter att föra min egen talan. Det är ju roligt för mig att Lars Stjernkvist tror att jag skall klara mig. Men Lars Stjernkvist är inte vald till Sveriges riksdag för att ha synpunkter på det. Vi vill ge enskilda hyresgäster som vill förhandla för sig själva den rätten som de i dag förnekas. Vi tycker att det är en ganska fundamental rättighet. De människor som vill skall kunna föra talan om sitt eget hem. Varför skall hyresgäster sättas i strykklassen? Lars Stjernkvist frågar om detta med tomma lägenheter är ett steg mot marknadshyror eller det enda steget. Jag uppfattar det över huvud taget inte som ett steg mot marknadshyressättning. Bruksvärdessystemet ligger fast -- det ändras inte. Det finns alltid en möjlighet för en hyresgäst som anser att han har en för hög hyra att gå till Hyresnämnden och få sin hyra prövad enligt bruksvärdesreglerna. Ingenting i detta förändras. Då skall man hålla sig för god för att försöka tuta i människor i vårt land att dessa förändringar, som syftar till att myndigförklara enskilda hyresgäster, handlar om marknadshyror. Det är en fri fantasi, herr talman.
Herr talman! Den grundläggande skillnaden mellan en moderat och en socialdemokratisk syn på dessa frågor är, att medan moderaterna framställer det som att den enskilde hyresgästen och fastighetsägaren är jämbördiga parter menar vi att det behövs en skyddslagstiftning som gör att hyresgästernas position stärks. På en helt fri marknad är de inte jämbördiga. Vi menar att de förslag som nu föreligger faktiskt försämrar hyresgästernas ställning. Det behövs en skyddslagstiftning, inte för att förhindra eller förneka Mikael Odenbergs och andras rätt att förhandla utan för att se till Mikael Odenberg -- hur mycket det än må vara en frihetlig rätt -- inte får möjlighet att köpa sig före eller att höja hyran för att på det viset komma i åtnjutande av en lägenhet som han vill ha. Den möjligheten skall han inte ha. På den punkten går våra meningar isär. På en punkt är vi helt överens. Det gäller tacket till de ledamöter som avgår. Som bostadsutskottets yngste ledamot tycker jag också att det har varit oerhört lärorikt att få jobba i ett utskott där det har funnits ledamöter som Oskar Lindkvist, Bertil Danielsson och Lars Werner. Trots att de har mycket olika ideologiska utgångspunkter har de lärt mig väldigt mycket på en punkt. Jag vill påstå att det har funnits en vilja i utskottet, och den finns fortfarande, att trots olika ideologiska utgångspunkter hitta praktiska och breda lösningar. Jag hoppas att inte Mikael Odenberg och jag skall förstöra den i framtiden. Särskilt nu när det finns mycket hårda motsättningar tycker jag att det finns alla skäl i världen att värna om det som jag skulle vilja kalla för bostadsutskottsanda. Jag vill tacka de avgående ledamöterna för att jag, i likhet med Mikael Odenberg, hann få ta del av den.
Herr talman! Så visar det sig då att Lars Stjernkvist och jag dokumenterar bostadsutskottsandan genom att vara överens på båda punkterna, dels på den sista om tacket till de avgående ledamöterna, dels på den första. Även jag anser att skyddslagstiftning behövs. Även jag anser att hyresgästernas besittningsskydd skulle vara totalt innehållslöst om vi hade en helt fri hyressättning. Det behövs skyddsmekanismer. Vi har det i form av bruksvärdessystemet. Det har funnits en del synpunkter på hur bruksvärdessystemet har fungerat i praktiken. Det har fungerat litet annorlunda än vad det var tänkt. Nu förändras tillämpningen återigen. Men det råder inget tvivel om att skyddslagstiftningen behövs. Det är just därför som regeringen behåller de reglerna samtidigt som man myndigförklarar de enskilda hyresgästerna och ger dem rätten att, om de vill, föra sin talan själva. Man ger dem rätten att själva välja vem som skall föra deras talan om de inte vill göra det själva. Lars Stjernkvist kan ju inte gärna undgå att ta intryck av att inslag i vårt hyresförhandlingssystem faktisk har lett till att Sverige har fällts i Europadomstolen. Det är ett ganska allvarligt memento. Det borde göra att Lars Stjernkvists anslutning till den enskildes rätt att föra sin talan och till ökad konkurrens mellan olika organisationer inte bara stannade vid två meningar i anförandet och två meningar i reservationerna. Det borde ha lett till att Lars Stjernkvist och Socialdemokraterna gick in i en mer konstruktiv dialog om hur hyresförhandlingssystemet skulle kunna förändras i den riktning som regeringen nu har föreslagit.

Herr talman! Anledningen till att jag personligen valde att inte vara medlem i hyresgäströrelsen har väl i och för sig begränsat intresse för kammaren. För Lars Werner kan jag i förtroende avslöja att det störde mig litet när min hyresgästförening valde att ganska ohämmat ägna sig åt renodlad partipolitisk kampanjverksamhet till förmån för socialdemokratin. Jag kände inte riktigt att jag ville stödja detta med min medlemsavgift. Detta handlar inte om moderat regeringspolitik. Förvisso handlar det om regeringspolitik, och visst finns det en ideologisk underton i det förslag som regeringen har lagt fram. Men förslaget är inte ideologiskt i den meningen som Lars Werner ansåg, att detta skulle vara någon sorts marknadsliberalismens triumf. Det är inte alls vad det handlar om. Det är ideologiskt i den meningen att regeringen tycker att det är viktigt att värna den enskildes rätt och ställning, att ha ett rättssystem som gör att den enskilde, om han vill, kan föra sin egen talan och att ingen mot sin vilja kan tvingas låta sig företrädas av organisationer som han inte vill bli företrädd av. Detta kan man naturligtvis se som en ideologisk fråga. Gör man det är det beklagligt att vi inte alla på den punkten står för samma ideologi. Herr talman! I sak är de förändringar som föreslås i regeringens proposition egentligen ganska blygsamma. I huvudsak behåller man konturerna i det kollektiva förhandlingssystemet, men man tar bort en del tvångsregler och öppnar systemet, så att det ges en frihet att välja andra lösningar. Mycket av grundvalarna behålls. Det intressanta är att mycket av den kritik som hyresgäströrelsen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har fört fram mot regeringsförslaget är kritik mot regler som finns i dag och som egentligen inte ändras. Hårdrar man det kan man säga att essensen i den kritik som förs fram egentligen är att regeringsförslaget inte är tillräckligt långtgående utan bara krafsar på ytan av det system som vi har. Jag är inte övertygad om att Lars Stjernkvist och Lars Werner riktigt instämmer i den analysen. Men mycket av de konkreta invändningar som framförs mot olika regler, som har att göra med förhandlingsersättning, lika hyra för lika lägenhet osv., gäller regler som finns redan i dag och som vi behåller också i morgon.

Herr talman! Jag skall ta upp en del av den viktiga fråga som diskuteras här i dag, nämligen vräkningarna. Jag tänker börja med att yrka bifall till reservation 12. Antalet vräkningar har ökat oroande mycket under senare år. Frågan har uppmärksammats både här i riksdagen, genom flera interpellationer, och i den allmänna debatten. Nu skall vi behandla ärendet i samband med hyresförhandlingslagen och de två motioner som väcktes i frågan under allmänna motionstiden. Varje vräkning är en mänsklig tragedi, socialt och ekonomiskt, både för de drabbade och för samhället. Varje vräkning måste förhindras. Det finns förslag på hur man skall gå till väga, men den nuvarande majoriteten verkar inte intresserad. Det enda man gör är att tillsätta en arbetsgrupp på Finansdepartementet som skall följa utvecklingen. Bengt Westerberg sade här i kammaren i förra veckan att Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att gå ut med information i kommunerna om hur socialtjänsten kan arbeta med dessa frågor. Det är ett bra tag sedan det kom ut en forskningsrapport som heter I laga ordning. Där har man kartlagt vräkningarna, och det finns också förslag på olika åtgärder som man kan vidta. Trots det har regeringen inte gjort särskilt mycket. Orsaken till vräkningarna är både ekonomiska och sociala. Det kan t.ex. vara arbetslöshet och ändrade familjeförhållanden. År 1990 hade vi 5 000 vräkningar i landet. Under 1991 och 1992 var det drygt 6 000 vräkningar per år. Nu har det ökat till 7 610 genomförda vräkningar under 1993. Då skall man veta att den ekonomiska skulden i allmänhet är ganska liten. En majoritet av de vräkta har en skuld som understiger 20 000 kr, enligt denna utredning. En åtgärd som föreslås är t.ex. en vräkningsakut. Det skulle vara för att ge bättre hjälp och handläggning åt de drabbade. Då skulle man kunna börja med en försöksverksamhet i storstäderna. Ett annat förslag är retroaktivt bostadsbidrag. Det visar sig nämligen att av de som vräks är det bara 30 % som har bostadsbidrag, även om det med all säkerhet är många fler som skulle vara berättigade till bostadsbidrag. Ännu ett förslag är att resurserna till socialtjänsten och Konsumentverket skulle ökas, så att man t.ex. kan ge mer omfattande ekonomisk rådgivning, ett behov som verkar vara oändligt. Man kan också göra ändringar i hyreslagen, t.ex. när det gäller tidsfristerna vid dröjsmål med hyresbetalning, som kan förlängas. Man kan ändra i reglerna om påminnelse vid betalningsförsummelse. Nu kan vi inte avvakta och utreda längre. Jag frågar därför majoriteten -- som vanligt är ingen ansvarig minister närvarande när vi diskuterar bostadsfrågor -- vad den tänker göra för att förhindra att flera människor vräks. Är ni beredda att inrätta en vräkningsakut? Är ni villiga att pröva retroaktivt bostadsbidrag? Kan ni tänka er att ändra tidsfristerna och göra andra förenklingar i hyreslagen? Vi socialdemokrater kan inte tillåta att människor får gå ifrån sina hem på grund av de små summor som det faktiskt oftast är fråga om. Det innebär stora följdkostnader både för den enskilde och för samhället. Vi anser att man måste pröva de förslag och idéer som har kommit fram. Jag ser fram emot att få se vad majoriteten tänker göra åt detta problem som blir alltmer akut.

Herr talman! Under min korta tid här i riksdagen har jag då och då återkommit till en till synes mindre fråga. Jag har envist försökt påverka riksdagen att komma med lagstiftning till skydd för den enskilde individen så till vida att både hyresgäster och bostadsrättshavare skall kunna säga nej till innehav av kabel-TV. Även om antalet ledamöter som stöder mina tankegångar blivit allt fler har en förkrossande majoritet röstat ner förslaget. Den nya hyresförhandlingslagen stärker hyresgästernas inflytande, vilket vi tidigare har hört. Man kan säga att även möjligheten att säga nej till kabel-TV ökar genom den nya lagen. Min motion Bo404, som jag nu vill ta upp, handlar bara om bostadsrättslagen. Behandlingen av lagen ingår i betänkandet. Utskottet avfärdar motionskravet om ett minoritetsskydd i bostadsrättslagen med några korta rader. Herr talman! Jag begär att de bostadsrättshavare som inte vill ha kabel-TV skall kunna säga nej. Deras rätt skall garanteras genom ett minoritetsskydd, som skrivs in i bostadsrättslagen. Det handlar om såväl installation av som abonnemang på kabel-TV. Jag skall inte trötta kammaren med att upprepa alla mina argument från tidigare kammardebatter. Jag vill bara konstatera att utskottet återigen väljer att ställa sig på kollektivets sida mot den enskilde individen. Jag har funnit detta stötande tidigare, och det gör jag även i dag. Det man inte vill ha skall man inte heller behöva betala för. Svårare än så är det egentligen inte. Kabel-TV går enligt min mening inte att jämföra med värme, vatten eller el. Ingen tvingas t.ex. att betala för telefon trots att det finns ett uttag i lägenheten. Herr talman! Det som föranledde mig att engagera mig i den här frågan var situationen för en gammal dam i Hässleholm, Martha Högberg. Hon hotades med vräkning från sin bostadsrätt för att hon inte ville betala för den kabel-TV som hon inte ville ha. I över två år har hon kämpat för sin rätt att själv välja och att säga nej -- men förgäves. Trots löften från Riksbyggen centralt vilar vräkningshotet fortfarande över henne. Nu orkar inte Martha Högberg längre. Hon har just sålt sin lägenhet och kommer att flytta i slutet av den här månaden. När jag pratade med henne i går sade hon att det är den här kampen mot överhet och oskäliga bestämmelser som har knäckt henne. Martha Högberg är i dag 87 år, och hon mår inte bra vare sig psykiskt eller fysiskt. En helt avgörande orsak är just den här striden om att hon själv skall få bestämma om hon vill ha eller inte ha kabel-TV. I Martha Högbergs fall handlar det endast om abonnemangsavgiften -- således inte om installationsavgiften. Herr talman! Martha Högberg och andra i hennes situation borde kunna förlita sig på att denna församling skulle ta deras problem på allvar, men så har inte skett. Hon är besviken på riksdagen, och jag vet att många är det. Jag tycker att Martha Högberg har fog för sin besvikelse. Jag har sagt tidigare, men det tål att upprepas, att det är tur att det finns oppositionella personer som Martha Högberg i Hässleholm som orkar -- så länge hon nu orkade -- och vågar säga emot när etablissemang och beslutsfattare marscherar fram. Men nu orkar hon inte längre. Det finns dock, ärade ledamöter, flera Marthor i Sverige. Därför är det här en viktig fråga. Den är viktig för individens valfrihet och integritet. I denna kammare borde vi, precis i linje med den lagstiftning om en ny förhandlingsordning som vi är beredda att fatta beslut om, ställa oss på inidividens sida mot kollektivet och mäktiga organisationer. Riksdagen borde slå vakt om den interna föreningsfriheten. För mig handlar det om ideologi framför det pragmatiska och praktiska. För mig är frågan om kabel-TV både ideologisk och principiell. Herr talman!

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande Bostadsfinansieringsaktiebolag, förkortat och i dagligt tal kallat SBAB. Regeringen har i sin proposition fört fram ändringsförslag till viss ombildning av bolaget. Från bostadsutskottets sida har vi i stort sett accepterat regeringens förslag, med ett undantag som jag här närmare kommer att redogöra för. För det första godkänner vi regeringens förslag om ett aktieägartillskott på 500 miljoner kronor, även om vi rent principiellt hade sett en annan tingens ordning även på denna punkt. I Socialdemokraternas särskilda yttrande, som finns fogat till betänkandet, har vi socialdemokrater utförligt redogjort för vårt ställningstagande i denna del. Vi accepterar under viss vånda trots allt regeringens förslag, även om vi gärna hade sett en annorlunda ordning för att infria nu aktuella garantiåtaganden från statens sida. Vi socialdemokrater har, som jag tidigare har sagt, nöjt oss med ett särskilt yttrande i slutomgången när det gäller frågan om aktieägartillskottet till SBAB, den statliga kreditgarantin och infriandet av garantiåtaganden i övrigt. Den som är intresserad kan ta del av vår principiella uppfattning, som finns beskriven i vårt särskilda yttrande i denna del. Herr talman! För det andra har vi socialdemokrater en annorlunda syn på ägarförhållandet inom SBAB än vad utskottsmajoriteten förordar. Socialdemokraternas reservation åskådliggör våra tankar och värderingar när det gäller framtida ägarförhållanden avseende K-SBAB. Bostadsfinansieringsaktiebolag. SBAB ombildas genom att SBAB blir moderbolag till två nybildade kreditmarknadsbolag. Det ena bolaget, K-SBAB, övertar de lån som SBAB beviljat i hård konkurrens, utanför det statliga regelsystemet. Det andra bolaget, M-SBAB, övertar de lån som är beviljade inom ramen för det statliga regelsystemet, som gällde fram till utgången av år 1991. Det är de gamla länsbostadslånen som riksdag och regering ålagt SBAB att mer eller mindre mot sin vilja ärva och förvalta på bästa sätt. Många av dessa lån är betungande för SBAB; det har jag full förståelse för. Så långt är allt gott och väl, och vi är överens om tagen fram tills framtida ägarförhållanden dyker upp och förmörkar himlen. Den borgerliga majoriteten med godkännande och stöd av Ny demokrati för fram frågan om en eventuell framtida försäljning av K-SBAB. Privatisering är ju på modet. Även här vill regeringen visa sina framfötter, och på grund av ideologiska skäl vill man i första hand med biträde av SBAB nu utreda frågan huruvida förutsättningarna för en framtida utförsäljning av K-SBAB finns. Vi har mött frågan förr, om än i mer inlindade termer och ordalag. Men först nu finns det på pränt att man i varje fall vill utreda frågan. Centern har i denna fråga vikt sig för de moderata tankegångarna och lojalt ställt in sig i fållan. Centern vill nu utreda frågan. Frågan har, som jag tidigare sade, dykt upp till och från på den politiska arenan men tidigare avförts från dagordningen. Men nu är man tydligen överens i det borgerliga lägret om att förr eller senare försälja SBAB. Inte heller personalen vid SBAB hyser någon större entusiasm och större förståelse för en framtida försäljning av SBAB. Ingemar Eliasson är inte heller särskilt entusiastisk. Han är ordförande i SBAB, landshövding och liberal, och han tycker att SBAB fungerar bra i dag. Från socialdemokratisk sida delar vi den uppfattningen. Vi säger att det fungerar bra och att det inte finns några skäl att förändra ägarförhållandena. Vi menar tvärtom att en försäljning genom statens inhopp och agerande kan förorsaka SBAB och dess låntagare stor skada. Ingen, inte ens staten, är det minsta betjänt av de mer eller mindre opreciserade överväganden som regeringen här föreslår och den oro som aviserad utredning har förorsakat, och troligen än mer kommer att förorsaka. Herr talman! Vad skulle staten, samhället och i sista hand den enskilde låntagaren tjäna på en privatisering av SBAB? Frågan är naturligtvis berättigad och ställer kyrkan mitt i byn. Var hittar man en lämplig köpare, som kan förena kravet på konkurrens och effektivitet? Det bör ge den borgerliga majoriteten visst huvudbry. Eller kommer man enbart att lyssna till andra aktiva aktörer, Bankföreningen och andra närstående kreditbolag, och deras propåer om att så snabbt som möjligt avliva SBAB? Herr talman! Det är inga direkta småsmulor som SBAB har att förvalta i dagsläget. De nuvarande 60 miljarder kronor som det är fråga om kommer under en övergångstid att ytterligare öka med ett par miljarder kronor. I det ansträngda budget och finansläge som Moder Svea befinner sig i borde det rimligen finnas andra angelägna arbetsuppgifter att syssla med för en borgerlig ministär. Vi tror inte heller att en ytterligare koncentration av kredittillförseln till och från de boende skulle ge vare sig staten, låntagarna eller skattebetalarna några egentliga pluspoäng eller väsentliga fördelar med förändrade ägarförhållanden. Tvärtom anser vi att SBAB har skött sina kort mycket väl i hård konkurrens med de stora drakarna, jättarna och utlånarna av kapital på bostadskreditförsörjningens område. Vi är väl medvetna om att Stadshypotek och Spintab m.fl. gärna vill bli än större och helst vill slippa andra aktörer och aggressiva konkurrenter på marknaden. Herr talman! Att SBAB är vårt skötebarn är allom bekant. SBAB har en gång initierats från Socialdemokraternas sida, och vi vill även i fortsättningen slå vakt om SBAB. Det var för övrigt Oskar Lindkvist som gick i bräschen för bildandet av SBAB och som såg till att det slutligen blev en vettig produkt för att finansiera boendet. Äras den som äras bör; Oskar Lindkvists namn står för evigt inristat när SBAB:s framtid en gång skall komma att diskuteras i både riksdagssammanhang och på annat håll. Herr talman! Vi anser i motsats till de borgerliga att staten alltjämt bör ha ägaransvaret och att vi inte nu bör skjuta SBAB i sank. Att skjuta ansvaret ifrån sig till andra aktörer på finansmarknaden torde knappast lösa några problem. Vi är också medvetna om det resonemang som förs inom vissa kretsar. Vi påminns ständigt och jämt om att det finns många hungriga aktörer på den övriga finans och bostadsmarknaden som helst av allt vill sluka SBAB med både hull och hår. Man kan i sammanhanget påminna om hur det gick med Rödluvan och vargen. Är det den uppmärksammade sagan, som många minns från barndomsåren och sagoläsandet, som man vill återuppliva? Är det den ryktbara bravaden som Birger Andersson och hans borgerliga systrar och bröder nu vill upprepa, men i något annorlunda tappning? Är det så man ser på SBAB? Är det via en privatisering som våra politiska motståndare tror sig kunna lösa finansieringen av både gamla och nya lån? Herr talman! Det skall bli intressant att senare i debatten höra Birger Anderssons version och hur han och Centern, tillsammans med de andra borgerliga partierna, har tänkt sig framtiden för SBAB. Nu lutar man sig mot Ny demokrati, och med Ny demokratis hjälp lotsar de borgerliga sitt och regeringens propositionsförslag igenom riksdagen, för att få sin fullmakt och bakom skål och vägg börja utreda, förhandla och förändra de nuvarande ägarförhållandena inom K-SBAB. Av ideologiska skäl, herr talman, är man så förblindad i sitt synsätt att man vill avhända staten SBAB. Vi kan dra vissa långtgående slutsatser av de få rader som står i propositionen och betänkandet och av resonemanget i samband med behandlingen av motioner och betänkande i vårt utskott. Herr talman! Vi har slutligen från socialdemokratiskt håll stannat inför den enda logiska slutsatsen, nämligen att vi fortsättningsvis skall bibehålla SBAB intakt med ett statligt ägarförhållande. I vår utmärkta s-reservation har vi utförligt redogjort för vårt ställningstagande i denna del. Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande 20, med tillägget att jag även yrkar bifall till vår reservation som är fogad till betänkandet. Som framgår av betänkandet har vi även fått stöd från Vänsterpartiet i en meningsyttring, som gäller både reservationen och vårt särskilda yttrande. Våra socialdemokratiska motionsförslag har utmynnat i dels vår reservation, dels vårt särskilda yttrande.

Herr talman! Jag vill inleda med att något beröra SBAB:s utveckling. Den nuvarande situationen har givetvis inte uppkommit helt plötsligt. Förändringarna i bostadsfinansieringen och utvecklingen på fastighets och kreditmarknaden har skett under de senaste tio åren.

Bostadssektorn var på den tiden fortfarande ett av statsmakterna prioriterat kreditområde. Det fanns kvar olika regleringar för bostadsobligationer. Vid årsskiftet 1986/87 avskaffades emellertid regleringarna för bostadsobligationer. I fortsättningen skulle erforderligt kapital till bostadssektorn lånas upp i konkurrens med andra låntagare på den svenska kreditmarknaden. Valutaregleringen avskaffades år 1989. Den internationella kapitalmarknaden blev tillgänglig också för bostadsfinansiering. SBAB etablerade sig då snabbt på den internationella kreditmarknaden. En annan sak som jag vill nämna, och som Magnus Persson också berörde, är att SBAB övertog förvaltningen av de statliga bostadslånen i juli 1989, men länsbostadsnämnderna fortsatte att utföra kredit och bidragsprövningen. Den kanske största förändringen av bostadsfinansieringssystemet under de här åren genomfördes vid årsskiftet 1991/1992. SBAB deltar vid bostadsfinansieringen från den tidpunkten på samma villkor som andra långivare. All långivning för bostadsbyggandet sker fr.o.m. 1992 på den allmänna lånemarknaden. När det gäller utvecklingen på fastighetsmarknaden har ett markant prisfall ägt rum under de senaste åren. Experterna tvistar om en vändning har inträffat eller om prisfallet kommer att fortsätta ytterligare en tid. Det har givetvis påverkat bostadsfinansieringsinstituten. Prisfallet har drabbat alla typer av fastigheter. Det började med kommersiella fastigheter och hyreshus, för att senare också drabba småhus och bostadsrätter. SBAB:s lånestock består av två skilda delar, som har tillkommit under helt olika förutsättningar. Lånestocken består dels av myndighetsbeslutade lån -- det är först och främst länsbostadsnämnderna som har haft hand om kreditprövningen --, dels av konkurrensutsatt utlåning, som beslutats av SBAB Det är mot denna bakgrund som förslaget till ombildning av SBAB skall ses. Av den här korta redogörelsen för vad som har inträffat under SBAB:s nioåriga tillvaro framgår också att förändringarna inom valuta och kreditmarknaden har varit många och omfattande. Det har givetvis påverkat SBAB, liksom det har berört samtliga bostadsinstitut. Förslaget i propositionen, som tillstyrks i betänkandet, innebär att SBAB bildar två dotterbolag. Ett av dotterbolagen skall ta hand om SBAB:s konkurrensutsatta utlåning, som i dag omfattar knappt 50 miljarder. Till det andra dotterbolaget förs alla myndighetsbeslutade lån, som omfattar ca 90 miljarder. Alla utgivna obligationer och övriga åtaganden ligger kvar i moderbolaget SBAB. Moderbolaget får enligt förslaget i propositionen -- det har vi tillstyrkt i betänkande -- ett kapitaltillskott från staten på 500 miljoner. Det innebär att säkerheten för innehavare av SBAB:s obligationer ytterligare förbättras. Ett enigt utskott har ställt sig bakom regeringens förslag, bl.a. när det gäller riktlinjerna för ombildning av SBAB, aktieägartillskottet på 500 miljoner samt en statlig garanti och eventuella infrianden av garantiåtaganden. Det är som jag ser det värdefullt att vi är så eniga i bostadsutskottet -- det tror jag att vi alla är överens om. Det är värdefullt med hänsyn till de olika aktörer på marknaden som tar del av vad bostadsutskottet har tyckt och tänkt och vad riksdagen har bestämt i de här frågorna. I stort sett är vi eniga i alla frågor utom en, och den berörde Magnus Persson något. Jag återkommer kanske till den senare i en replik. Det är alltså viktigt att vi från bostadsutskottets sida visar stor enighet när det gäller SBAB:s framtid. Socialdemokraterna har i ett särskilt yttrande klart deklarerat att den breda enighet i bostadsutskottet som utgör underlaget för dagens beslut ligger fast, även om det skulle bildas en socialdemokratisk regering efter valet. Det är en ytterst värdefull markering från socialdemokraternas sida. Det finns också en reservation från socialdemokraterna i betänkandet. Den är som jag uppfattar det av ideologisk karaktär och berör kanske mer de allmänna ideologiska synpunkterna och inte enbart SBAB, även om Magnus Persson tog upp ganska så mycket som diskuteras i detta sammanhang. Givetvis är jag beredd att ta upp en ideologisk debatt i det här sammanhanget, men jag tycker att den kunde föras i vilket sammanhang som helst. I nuläget har den, som jag ser det, inte något samband med SBAB. Helt allmänt vill jag framhålla att statens viktigaste allmänpolitiska uppgift är att utforma stabila regelsystem och skapa förutsättningar för väl fungerande marknader. Det tror jag att Magnus Persson och jag är överens om. Vi politiker har, oberoende av parti, en tendens att lägga oss i litet väl mycket och att ändra spelreglerna litet väl ofta. Jag redovisade också vad som har hänt under SBAB:s nioåriga tillvaro -- det är en hel del som har förändrats under den ganska korta tidsperioden. Det är självklart att företagare har rätt att kräva att vi lägger fast spelregler som blir stabila och att våra beslut blir av någorlunda långsiktig karaktär. Men jag vill samtidigt understryka att statens primära uppgift inte är att driva företag -- det tror jag att vi alla är överens om. Men jag vill avslutningsvis än en gång understryka att jag tycker att vi skulle kunna hålla den allmänna ideologiska debatten i många olika sammanhang, men vi kan mycket väl hålla den också i anslutning till SBAB. Eftersom jag misstänkte att det skulle bli en debatt om de här frågorna har jag plockat fram proposition 1991/92:69, där regeringen har lagt fram förslag till privatisering av statligt ägda företag. Där finns en lång lista, och i det sammanhanget finns inte SBAB Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i BoU20.
Herr talman! Birger Andersson säger att vi inte skall ändra spelreglerna. Men det är ju det regeringen gör i det här fallet; man vill nu ändra spelreglerna. det är riktigt. Då är min fråga: När anser Birger Andersson då att SBAB skall avsluta sin operativa verksamhet? Anser Birger Andersson att en eventuell privatisering av SBAB skulle öka konkurrensen? Det är ideologiska skäl till det förslaget, herr talman. Det finns bland de borgerliga en principiell uppfattning att regeringen inte skall äga företag som agerar i konkurrens på marknaden, och den uppfattningen har Centern slutit upp bakom. Det är det hela frågan gäller. Så lätt är det inte att man kan komma ifrån den saken utan att gå i clinch, Birger Andersson. Tala om som det är -- att det är av rent ideologiska skäl som man vill privatisera! Birger Andersson säger att SBAB inte finns på den lista som regeringen har gjort upp. Nej, men man vill i varje fall utreda frågan. Och när man har utrett den är det väl dags att komma med ett förslag; man säger då exempelvis att man lyssnar till vad Spintab, Stadshypotek och alla de andra anser och säljer SBAB. Anser Birger Andersson att en privatisering av SBAB skulle öka konkurrensen? Jag skulle gärna vilja höra vad Birger Andersson säger om det.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att vi i det här betänkandet är i stort sett eniga. Jag tror inte att SBAB är betjänt av en alltför lång och detaljerad diskussion om en eventuell privatisering. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det ingenting som är aktuellt i nuläget. Det har säkert också Vi får väl se vad utredningen kommer fram till. För min personliga del hade jag gärna sett att varken regeringen eller den socialdemokratiska oppositionen hade oroat SBAB och marknaden med de här synpunkterna. Men på s. 4 i betänkandet sägs det när det gäller K-SBAB: ''Två förutsättningar bör enligt propositionen vara uppfyllda för att aktierna i K-SBAB skall avyttras eller att verksamheten skall säljas. Den ena är att köparen är finansiellt stark och har en långsiktig uthållighet i sin ägarambition. Den andra är att köparen är en ny eller för närvarande en mindre aktör på det segment av bostadskreditmarknaden som SBAB i dag agerar på.'' Det innebär att regeringen -- liksom oppositionen enligt vad jag kan förstå -- slår vakt om konkurrensen inom den här sektorn. Men jag vidhåller att vi skulle kunna ta en principiell ideologisk diskussion i samband med i stort sett varje betänkande i sådana här sammanhang, Magnus Persson. Jag tycker därför att vi skall göra klart för aktörerna på marknaden att det här inte är aktuellt i nuläget. En utredning kan kanske så småningom framföra vissa synpunkter, och sedan får vi väl se om de förverkligas.
Herr talman! Birger Andersson säger att vi är eniga. Vi är eniga om kapitalägartillskottet om 500 miljoner kronor, men vi är långt ifrån eniga när det gäller ägarförhållandena. Det är på den punkten vi socialdemokrater har reserverat oss. Sedan vill jag bara säga att om det är någon som har skapat oro och svårigheter för SBAB att gå ut och få lån både inom och utom landet så är det regeringen, och det har man gjort med vad man skriver i sin proposition om de framtida ägarförhållandena. Kommer staten att ha samma garantiåtaganden? Kommer man att stötta SBAB? Det är väldigt viktigt när SBAB:s lånefinansiärer åker världen runt för att bärga lån, både för de långsiktiga lån som man mer eller mindre har påtvingats och för de andra lånen. Herr talman! Vi är alltså långt ifrån eniga när det gäller just ägarförhållandena. Som jag sade tidigare är SBAB vårt skötebarn, och vid ett eventuellt regeringsskifte kommer vi att slå vakt om SBAB. Därför tycker vi att det är onödigt att över huvud taget utreda frågan om ägarförhållandena.
Herr talman! Det finns något som rent konkret skiljer oss åt i detta sammanhang. Det finns ett förslag om en utredning. Magnus Persson vänder sig mot det. Jag skall avsluta detta replikskifte. Riksdagen har det slutgiltiga avgörandet om regeringen någon gång i framtiden skulle aktualisera en förändring av ägarförhållandena i K-SBAB, dvs. det dotterbolag som är konkurrensutsatt.

Herr talman! Det är alltid en fördel att vara sist i en debatt. Då finns det inte så mycket mer att tillägga. Eftersom vi har ställt oss bakom hemställan i detta betänkande vill jag säga att det faktiskt är ett bra förslag. Uppdelningen är bra, eftersom SBAB får överta lån som man över huvud taget inte själv har varit med om att bearbeta. SBAB har dessutom agerat på den öppna marknaden. Därför tycker vi att den här uppdelningen är bra. Det finns en bred enighet; det har tidigare debattörer redan sagt. Jag kan bara tala om för Magnus Persson att det inte är särskilt konstigt att Ny demokrati ställer sig bakom tanken på en privatisering. Det är faktiskt någonting som finns med i vårt program. Detta är ett led i vad man kan kalla ett systemskifte. Därför uppkommer den här diskussionen. Borgerligheten och Ny demokrati är för ett privat ägande, men i nuläget är det inte fråga om någon privatisering. Betänkandet handlar inte heller om det. Man öppnar för möjligheten. Sett i ett kort perspektiv kommer ingenting att ske. Birger Andersson citerade nyss ur betänkandet. Precis som han sade är siktet i så fall inställt på att konkurrensen inte skall försämras. Herr talman! Det finns inte någon anledning att förlänga debatten ytterligare. Jag vill bara yrka bifall till hemställan i dess helhet i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Bo Jenevall säger att det inte finns mycket att tillägga när man är den siste talaren. Han säger att Ny demokrati är för en privatisering och ett systemskifte. Ibland undrar man om inte Bo Jenevall tillsamans med sina partikamrater i sin kammare borde ställa sig frågan om de för en riktig politik. Är det rätt att privatisera? Är det rätt med ett systemskifte, när SIFO-siffrorna visar ett tydligt mönster? Jag tror att man skall komma ihåg att de låntagare som SBAB och andra har sitter ute i sina stugor, både i glesbygd och i tätort. De följer frågan i den allmänna debatten. Man kan inte påvisa att en privatisering av SBAB skulle öka konkurrensen. Jag fick inget svar från Birger Andersson. Jag lär knappast få det från Bo Jenevall heller. Jag vill ge Bo Jenevall ett gott råd. Han bör tillsammans med andra partivänner grunna på om Ny demokratis politik ha hamnat snett i och med att man alltid ställer upp på privatiseringar och systemskiften.
Herr talman! Jag sade alldeles nyss att det inte är säkert att det i förlängningen blir någon privatisering. Det är det som man skall utreda. Det kanske ligger någonting i det som Magnus Persson säger. Erfarenheter av andra beslut har visat att det ibland kanske har varit mindre bra. Det är just därför som detta skall utredas. Man skall se om det går att finna de rätta lösningarna. Jag nämnde den mer principiella inställningen. Jag tror att Magnus Persson och andra har lärt känna mig och vet att jag mer ser till saken än till principen.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

Herr talman! I detta betänkande behandlas en ny organisation för lantmäteri och fastighetsdataverksamhet. I regeringens proposition förs delar av den utredning som föregått propositionen fram. Andra delar avser regeringen att återkomma med senare. Det handlar om inskrivningsmyndigheterna och om kommunalt huvudmannaskap. Gränsdragningen mellan lantmäteriets och kommunernas verksamhetsområden har länge varit en het fråga. Den får inte sin lösning nu heller, utan regeringen skall återkomma. Utskottet säger i denna fråga att fastighetsbildningsverksamheten i framtiden bör organiseras så att dubbla roller i största möjliga mån undviks. Viss bolagisering genomförs. Det är bra att den del som kan uppfattas som tveksam ur objektivitetssynpunkt lyfts ur verksamheten och att denna på det sättet blir mer renodlad. Inför fortsatta bolagiseringar är det viktigt att detta sker så, att inte underlaget för den regionala och framför allt den lokala verkamheten rubbas. Det här är hela lantmäteriverksamhetens viktigaste uppgift. Om underlaget för verksamheten lokalt skulle minska för mycket äventyras verksamheten på de lokala kontor som är verksamhetens stora tillgång. Den närhet till människorna och verksamhetsområdena som man i dag har är oerhört värdefull. Utan den kan detta svårligen fungera. Om detta råder enighet i utskottet. Detta bör vara en positiv skrivning för dem som i motioner framfört farhågor för att den lokala verksamheten skall äventyras. I Norrbotten upplevs den lokala verksamheten som väl fungerande. Man vill, som många andra, slå vakt om den. I hela Norrbottens län sköter också lantmäteriet den kommunala mätningsverksamheten. När det gäller frågan om en sammanläggning av Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata är utskottet inte enigt. Vi socialdemokrater och Ny demokrati har i motioner framfört att man bör skjuta på ställningstagandet till sammanläggningen tills bättre klarhet har nåtts om den framtida verksamheten. Enligt Lantmäteriverkets uppfattning är den stora framtida produkten ett blad där både fastighetsdata och kartbild finns med. Denna produkt kan bäst utvecklas om dessa myndigheter sammanläggs. CFD å sin sida anser att behovet av denna produkt är ringa, enligt den kontakt som man har med sina kunder. Man hävdar också att en sammanläggning med Lantmäteriverket skulle hämma CFD:s utveckling. Lantmäteriverket och CFD har alltså diametralt motsatta uppfattningar. Många av CFD:s kunder har också hotat med att ompröva sina beställningar om sammanläggningen blir ett faktum. I denna situation har vi sagt att vi avvaktar med ställningstagandet till sammanläggningen. Att tvinga in en part i ett äktenskap slutar sällan lyckligt. Äktenskap bör ske när båda säger ja. Vi säger också att utvecklingen av nya produkter bör ske gemensamt oavsett detta. Frågan får slutgiltigt avgöras senare, när regeringen återkommer med de andra frågor som återstår, dvs. Om det här fanns det en majoritet i utskottet, bestående av socialdemokrater och Ny demokrati, fram till dess att betänkandet skulle justeras. Då meddelade Bo Jenevall att han hade bytt åsikt och tänkte rösta mot sin egen motion. Ny demokrati hade gjort ett nytt lappkast och hade nu en helt annan uppfattning. Hur kan man skriva en motion och föra fram en uppfattning på så dålig grund som Ny demokrati här har gjort? Efter samtal med två generaldirektörer som inte var överens tar Jenevall nyckfullt ställning för den ene. Han vänder 180 grader och byter därmed åsikt. Denna nyck sänder nu CFD in i en oviss framtid. CFD avskaffas av riksdagen och bostadsutskottet, som varit en av dess främsta tillskyndare. CFD är världsledande inom sitt område. Vi är ödmjuka inför detta. Vi vill vara övertygade om att vi fattar ett riktigt beslut. Det är vi inte nu. Men det är tydligen Bo Jenevall. Med denna Jenevallska nyck försvinner nu CFD, denna nyck som svänger bostadsutskottet och riksdagen till en annan majoritet. Låt oss hoppas att väljarna i höstens val befriar riksdagen från dessa vindflöjlar. Vi menar att frågan om sammanläggnig inte tar någon skada av att vi väntar något. Även i detta ärende har regeringen börjat i galen ända med att bestämma den centrala organisationen utan att veta hur den lokala skall se ut. Mer avväganden behövs. Många frågor i detta ämne återstår att lösa. Varför då inte vänta med detta? Med det anförda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min stora glädje över att statsrådet Thurdin har möjlighet att vara med och delta i debatten under förmiddagen. Vi har vid upprepade tillfällen fått kritik från oppositionens sida för att inte regeringens företrädare har varit närvarande. Jag tycker att den kritiken har varit befogad många gånger. Det kan jag villigt erkänna. Men jag hade kanske väntat mig att det i dag, när ett statsråd följer debatten, skulle komma något berömmande ord från oppositionens sida. Men nu har jag framfört mina synpunkter. Jag uttrycker min stora glädje över att vi har Görel Thurdin här. Den nuvarande organisationen på lantmäteriområdet är från början av 1970-talet. Om man tittar på organisationen ser man en ganska splittrad bild. Verksamheten är till större delen statlig men också kommunal. Det statliga lantmäteriet omfattar Statens lantmäteriverk, som ligger i Gävle. Det finns en överlantmätarmyndighet i varje län, det finns en fastighetsregistermyndighet i varje län och ca 80 fastighetsbildningsmyndigheter. Dessutom finns det kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och kommunala fastighetsregistermyndigheter. Inskrivning av lagfarter och inteckningar sker vid inskrivningsmyndigheter som är knutna till tingsrätterna. En särskild utredare har haft regeringens uppdrag att lämna förslag om en ny organisation. Ett första betänkande med det långa namnet Kart och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag har lämnats av utredaren. Betänkandet har varit ute på en omfattande remissomgång. Regeringens proposition bygger på förslag från utredaren, men givetvis har stor hänsyn också tagits till remissutfallet. Vårt system här i Sverige är mycket värdefullt. Vi har omfattande remissomgångar och sedan har i det här fallet regeringen möjlighet att ta del av de synpunkter som kommer fram från olika håll. När det gäller bostadsutskottets ställningstagande till regeringens proposition kan jag slå fast att vi i stort sett är eniga med regeringen, och därför kommer jag endast översiktligt att beröra några frågor som tas upp i bostadsutskottets betänkande. Jag börjar med huvudmannaskapet för fastighetsbildningsverksamheten. Enligt propositionen bör rättssäkerheten utgöra grunden för en reformerad organisation för fastighetsbildningen. Det tror jag är viktigt att slå fast. Verksamheten bör betraktas som myndighetsutövning. Den myndighet som handhar fastighetsbildningar bör därför vara obunden av andra statliga eller kommunala intressen. I propositionen förs en diskussion om övergripande riktlinjer som skall vara underlag i det kommande beredningsarbetet. I regeringsförslaget säger man att man vill fortsätta att bereda hur huvudmannaskapsfrågan skall lösas. I allt väsentligt instämmer vi från bostadsutskottet i regeringsförslaget. Bostadsutskottet anser, liksom regeringen, att rättssäkerheten bör utgöra grunden för en reformerad organisation. Vi preciserar våra synpunkter i ett tillkännagivande till regeringen. Jag citerar direkt ur betänkandet: ''En viktig del i det fortsatta beredningsarbetet blir att skapa en väl fungerande och över tiden stabil framtida organisation för fastighetsbildningen. Detta förutsätter enligt utskottets mening att de intressemotsättningar som trots allt finns, i möjligaste mån kan överbryggas -- något som i sin tur förutsätter att den nya organisationen upplevs som ändamålsenlig. För att redan från början ge frågan om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen en så bred förankring som möjligt bör den fortsatta beredningen av frågan ske i sådana former att den ger utrymme för insyn och inflytande från politiska och andra berörda intressen.'' Vi lägger fram detta tillkännagivande för regeringen. En annan sak som regeringen föreslår i propositionen är att fastighetsbildning och fastighetsregistrering bör sammanföras från den 1 Ytterligare en fråga som bostadsutskottet i enighet tillstyrker är regeringens förslag rörande bolagisering av vissa verksamheter. Regeringsförslaget innebär att en begränsad bolagisering genomförs från den 1 juli 1995. I ett första steg avskiljs sådana verksamheter som kan skada förtroendet för myndighetsutövningen men också sådana uppgifter som av andra skäl lämpligen bör bolagiseras. Verksamheter som redan nu bör föras över från myndighetsform till bolagsform är fastighetsekonomisk uppdragsverksamhet, kartografisk uppdragsverksamhet och fristående förlagsverksamhet. Inom bostadsutskottet råder en bred enighet om att ytterligare verksamhetsgrenar efterhand bör bolagiseras. Avslutningsvis vill jag beröra myndighetsorganisationen. I den frågan är vi inom utskottet både överens och oense. Jag börjar med den del av organisationen som vi är överens om, nämligen den lokala myndighetsorganisationen. Förslaget innebär att dagens överlantmätar-, fastighetsbildnings och fastighetsregistermyndigheter sammanförs till nya lantmäterimyndigheter med länen som verksamhetsområden. De nya myndigheterna skall också få vidgade samordningsuppgifter när det gäller landskapsinformation. Jag vill gärna understryka det som Rune Evensson också var inne på, att utskottet förutsätter att en decentraliserad verksamhet kan behållas och utvecklas i framtiden. Bostadsutskottet får möjlighet att under nästa riksmöte ta del av regeringens ytterligare tankegångar, eftersom regeringen avser att återkomma med de närmare förslag som behövs för att genomföra organisationsförändringarna. När det gäller den centrala myndighetsorganisationen föreligger en reservation från socialdemokraterna. Centralnämnden för fastighetsdata till en ny central myndighet. Här delar bostadsutskottets majoritet regeringens grundläggande syn på sambandet mellan fastighetsfrågor och landskapsinformation. Sambanden är enligt bostadsutskottets majoritets bedömning redan i dag starka och de växer i styrka. Den socialdemokratiska reservationen är mycket utförlig och välskriven. Det vill jag gärna understryka. Men jag uppfattar reservationen som att vi är överens i sak om en sammanläggning av Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata. Däremot går våra åsikter isär vad avser tidpunkten. Socialdemokraterna vill avvakta och fatta beslut vid senare tillfälle. Så har jag uppfattat innehållet i reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 19
Herr talman! Mycket av det Birger Andersson har sagt är vi överens om. Det är bra att fastighetsvärderingen plockas bort, för man kan hamna i en jävssituation. Vi är också överens om att lägga samman fastighetsregistermyndigheter, fastighetsbildningsmyndigheter och lantmäterimyndigheter regionalt. Vad vi däremot inte är överens om är sammanläggningen av de centrala verken: CFD och Lantmäteriverket. Vi har lyssnat på alla synpunkter som förts fram. Många farhågor har framförts till oss ifrån framför allt CFD:s kunder, som säger att de inte är intresserade av de produkter som Lantmäteriverket vill att man skall ta fram. Det är alltså diametralt skilda uppfattningar mellan Lantmäteriverket och CFD. Så länge vi inte har ett bättre beslutsunderlag vill vi inte ta ställning till frågan om de skall sammanläggas eller inte. Därför kan jag inte hålla med Birger Andersson när han säger att vi är överens om att verken skall läggas samman. Vi skjuter på ställningstagandet tills regeringen kommer tillbaka med de frågor som handlar om kommunala huvudmannaskap och inskrivningsmyndigheterna. Då har vi förhoppningsvis fått ett så bra beslutsunderlag att vi kan ta ställning i denna fråga.
Herr talman! Det är riktigt, som Rune Evensson säger och som även jag har sagt tidigare, att vi i stort sett är överens när det gäller den centrala myndighetsorganisationen. Jag vill läsa direkt ur socialdemokraternas reservation. Jag tror att jag har uppfattat den rätt. Så här skriver socialdemokraterna: ''Utskottet är med hänvisning till det ovan anförda inte nu berett förorda att Jag uppfattar det på det sättet -- jag respekterar att vi kan ha olika uppfattningar -- att ni tycker att vi bör vänta litet. Därefter är det dags för en sammanläggning. Så uppfattar jag innehållet i reservationen. Citatet kan inte, såvitt jag förstår, tolkas på annat sätt. Sedan säger Rune Evensson att Centralnämnden för fastighetsdata är orolig när det gäller möjligheterna att ge service till en del intressenter. Man är orolig för att servicen skulle försämras om man kommer under en gemensam ledning. Jag tror för min del att socialdemokraternas farhågor i det avseendet är överdrivna. Den nuvarande servicen till olika intressenter fungerar väl, såvitt jag kan förstå. Jag är övertygad om att god service kommer att kunna ges även i en sammanhållen central enhet. Jag vill påminna om att det har varit en hel del uppvaktningar från olika håll. Det har varit en viss oenighet, olika synpunkter, vid de uppvaktningar som gjorts hos bostadsutskottet. Men bl.a. har de fackliga organisationerna från Lantmäteriverket klart understrukit att man ser väldigt positivt på sammanförandet av de två centrala enheterna.

Herr talman! Jag vill bara kort till Birger Andersson säga att det han läste upp ur vår reservation inte skall uppfattas som att vi redan har tagit ställning. Vi skjuter på ställningstagandet. Däremot uppfattar jag och många med mig vad gäller sammanläggningen av Lantmäteriverket och CFD det så, att Lantmäteriverket haft stort inflytande när det gäller propositionens innehåll. Man kanske har lyssnat mer på det verket än på
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att det för mig förefaller något egendomligt att vi skall ta ett halvt steg, att vi skall sammanföra enheterna på länsplanet och få en gemensam verksamhet. Jag ser det i sammanhanget som ganska så naturligt att vi även försöker bilda en central gemensam enhet. Jag tror att det snart kommer att visa sig att de organisatoriska förändringar som nu föreslås, och som riksdagen förhoppningsvis ställer sig bakom, är riktiga.

Herr talman! Lantmäteri och fastighetsdataverksamheten är en viktig del i infrastrukturen i Sverige. Fastighetsindelning utgör ett underlag för äganderätten och de rättsliga befogenheterna att utnyttja marken. Den är en av grundstenarna i marknadshushållningen och vårt demokratiska samhällssystem. Den utgör även en grund för samhällsplaneringen och miljöarbetet och det sakägar och medborgarinflytande som lagstiftningssystemet bygger på. Det är därför som rättssäkerheten är så oerhört betydelsefull i dessa sammanhang. Jag tror inte att det är så olika uppfattningar härvidlag i riksdagen. Man måste skilja på myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet på ett tydligt sätt, så att ingen missuppfattar och tappar förtroendet för den här viktiga verksamheten. Det svenska systemet med marklagstiftning, med fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt geografisk information om landskapet i form om kartsystem m.m. väcker ett väldigt stort intresse utomlands. Den svenska regeringen ger stöd till bl.a. landskapsinformationsprojekt i utvecklingsländer och i länderna i Östeuropa. Ett institutionellt samarbete utvecklas vid Swede Lantmäteriverket i en gemensam organisation har samarbetat med Swede Survey det senaste året. Och det har visat sig gynna arbetet internationellt. Erfarenheterna av de genomförda samarbetsprojekten är väldigt positiva. Jag hade för en tid sedan glädjen att vara i S:t Petersburg och få överlämna den första lagfarten i Ryssland till en lantbrukare, en lagfart vars tillkomst bygger på samarbete med ryska lantmätare och erfarenheter och teknik från I går hade vi på besök från Nepal ministern för landreformer och hans medhjälpare. Gästerna har varit och kommer att vara många som intresserat vill följa hela fastighetsbildningssystemet från beslutet om förrättning, själva fastighetsregistreringen, inskrivningen och till panträttsverksamheten. Allt utgör egentligen en samlad institution i Sverige. Propositionen bygger på att både de svenska kunderna och de utländska vill ha en samlad information om fastigheter. Såväl traditionellt skrivna uppgifter om fastigheter som uppgifter med geografisk anknytning efterfrågas. Sambanden mellan fastighetsfrågor och landskapsinformation är starka. Det har fått genomslag i propositionen på både central och lokal myndighetsnivå. När vi i januari 1993 presenterade direktiven till utredningen om en organisationsöversyn möttes det initiativet väldigt positivt. Den nuvarande organisationen på t.ex. lantmäteriområdet är från början av 70-talet. CFD har nått fram till ett stadium där det kan finnas all anledning att se på dess verksamhet och på utvecklingsmöjligheterna hos både Lantmäteriverket och CFD samt på deras beröringspunkt. Utredningen kom, helt i enlighet med direktiven, med förslag om en genomgripande förändring. Remissutfallet när det gäller den principiella lösningen var positivt. Men man kände stor oro för vad som skulle hända med den lokala organisationen, framför allt för inskrivningsmyndigheterna kopplade till tingsrätternas verksamhet. Den delen har inte tagits med, eftersom vi har lyssnat på vad remissinstanserna har sagt. Men detta betyder inte att propositionen inte tar ett rejält steg för att förändra och framför allt utveckla verksamheten. Det är ju vad det hela handlar om. Som mark och planminister har jag upptäckt att utvecklingen hämmas av att vi i dag har två organisationer. Utvecklingen kommer att befrämjas av samorganisationen. Rune Evensson säger att CFD kommer att avskaffas. I så fall är det namnet CFD som avskaffas. Men det är inte fråga om verksamheten. Den kommer att vara kvar. Det är inte någon oviss framtid som CFD har framför sig. Man vet exakt vilka uppgifter man kommer att fortsätta att handlägga på precis samma sätt som förut. Det finns användare som är oroliga. De har fått en information om att det skall bli något annat slags ordning bara för att det är fråga om en samlad myndighet i stället för två myndigheter. Det blir inte mindre seriöst eller mindre integritet i utövandet av verksamheten bara för att de två delarna slås ihop. Det är inte bara de nuvarande användarna som kommer att vara användare. Det låter som om det skulle vara fråga om något slags status quoverksamhet som skall fortsätta precis som tidigare. Jag håller med om att det var väldigt bra att CFD lades in i en särskild organisation när det tekniska underlaget skulle byggas upp, dvs. basen i fastighetsregistret. Registret har kunnat arbetas fram i lugn och ro. Nu har en bas tagits fram. Den information som Fastighetsdata lägger in i systemet tas fram av andra myndigheter. Andra myndigheter tar inte fram egen information, utan den förs in i systemet av bl.a. Lantmäteriet och inskrivningsmyndigheterna i systemet. På så sätt utvecklas systemet. Nu har vi kommit till den punkten där miljöfrågorna kräver att vi fogar samman fastighetsinformation och landskapsbunden information. Den delen skall utvecklas. Detta anser man också på CFD, och även på Lantmäteriet. Kopplingen är oerhört stark, men den är inte utvecklad. Det går inte att säga att här tas ett visst område med för att få den starka kopplingen i den nuvarande verksamheten. Den kopplingen skall utvecklas i och med förändringen. Det finns stöd hos remissinstanserna för just den förändringen i organisationen. Det skapas en fristående myndighet som kan tillgodose användarna. Det är kanske på sin plats att säga följande. Det har sagts att det skulle vara ett slag mot staden Gävle att slå ihop de två organisationerna. Det blir inte så. Däremot kommer sammanslagningen att möjliggöra en utveckling så att det kan bli en ökad sysselsättning med utgångspunkt i att det gemensamma området utvecklas. Jag hävdar bestämt att den utvecklingen inte är möjlig utan sammanslagningen. Jag säger inte detta bara därför att denna fråga utreds, utan det är min erfarenhet från dessa år. Jag har sett att Sverige har en stor möjlighet att internationellt lyfta upp det geografiska informationssystemets användbarhet, tillämpning -- och analyserna. Men detta förutsätter en sammanslagning av dessa två organisationer. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att vara världsledande och att vi kommer att lyfta fram vår position som land. Jag tycker att både tidigare regeringar och denna regering ibland inte har gjort tillräckligt. Verksamheten i Sverige har ett grundmurat gott rykte. I propositionen betonas att en decentraliserad organisation skall eftersträvas. Jag lyssnade så intensivt och beredvilligt på remissinstanserna och reaktionerna i riksdagen när det gäller inskrivningsmyndigheterna, därför att jag tycker att det är väsentligt att utvecklingen av den lokala organisationen ses över innan en förändring görs därvidlag. Organisationen skall kunna garantera den lokala befolkningen service från lantmäteri, inskrivningsmyndigheter, tingsrätter osv. Det är essentiellt att dessa myndigheter finns tillgängliga. Strävan är att ha en decentraliserad organisation. Den möjligheten blir än starkare. Vi kan t.o.m. förstärka den lokala organisationen med hjälp av denna sammanslagning. Vi har lagt fram en principproposition. Lagstiftnings och finansieringsfrågor kommer att tas upp till nästa riksmöte. Min förhoppning är naturligtvis att vi med utgångspunkt i en gemensam grund skall fortsätta att jobba med dessa frågor.
Herr talman! Först vill jag hålla med Birger Andersson att det är trevligt att se Görel Thurdin här i riksdagen och delta i denna debatt. Jag tror -- men jag kan ha fel -- att det är första gången ett statsråd är med i en bostadspolitisk debatt sedan valet 1991. Jag håller med Görel Thurdin att vi har duktiga verk i Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata. Görel Thurdin säger att beställare inomlands och utomlands kräver att få en gemensam information. Detta är säkert rätt från Lantmäteriverkets synpunkt. Men CFD har en helt annan uppfattning. CFD säger att deras kunder inte vill ha denna produkt. De säger att det inte finns något intresse bland deras kunder om att få den sortens information. Om de tvingas på denna information är de beredda att ''öppna eget'' och skaffa fram den information de anser sig behöva på annat sätt. Om det finns ett stort behov av denna produkt, kan det inte ensamt vara ett skäl för att lägga samman verken. Den produkten måste ändå tas fram med hjälp av samarbete mellan de två verken. Jag tycker att Görel Thurdins inlägg i stor utsträckning var ett inläggg för Lantmäteriverket. Jag sade tidigare i en replik till Birger Andersson att jag anser att starka lantmäteriintressen har varit med i ärendebehandlingen medan det andra verket inte har haft samma inflytande. Jag uppfattar det hela så. Vi är inte för status quo. CFD har visat och visar en positiv utveckling. CFD är rädd för att utvecklingen skall avstanna om man tvingas att gå samman med Lantmäteriverket. Om det Görel Thurdin sade i sin oförblommerat positiva framställning av sammanslagningen stämmer, då skall naturligtvis verken läggas samman. På grund av de stora motsättningar som råder mellan verken anser vi inte att underlaget är så pass klart att vi kan ta ställning. Det som Görel Thurdin sade i slutet av inlägget var bra, att vi skall ha den decentraliserade organisationen kvar, vilket utskottet uttalat. Det tycker jag att vi skall jobba för.
Herr talman! Jag tror inte alls att det har varit någon skillnad i fråga om inflytandet i utredningen. Jag har inte fått några sådana signaler från utredaren Kjell Larsson, som Rune Evensson känner ganska väl. Man har snarare kommit med direkt motsatta uppfattningar från alla möjliga håll. När man vet att man skall utsättas för en förändring är det många i vårt land som tror att förändringarna alltid leder till något negativt. Men det är ju inte så, utan det leder ofta till någonting positivt. Min positiva inställning och min, enligt Rune Evensson, oförblommerade attityd har vuxit fram utifrån min erfarenhet från omfattande internationellt arbete liksom arbete här på hemmaplan med dessa frågor. Det bottnar inte alls i någon extrem koppling till Lantmäteriverket, utan det bottnar i att jag ser möjligheterna till utveckling genom denna koppling. Utvecklingen har inte möjliggjorts riktigt ännu, därför att en konkurrenssituation uppstått mellan myndigheterna, eftersom man inte vet var gränsen går mellan dem. Detta framkommer tydligt när Rune Evensson säger att CFD har förklarat att man inte vill bilda någon egen organisation, om användarna frågar efter detta som han påstår att de inte frågar efter, om det finns liknande information att erhålla från någon annan myndighet. Denna diskussion visar att det kommer att bli överlappningar, otydligheter och hämmande av den utveckling som jag vill möjliggöra med denna förändring. Jag känner mig inte ett dugg orolig för den kritik som Rune Evensson framför, därför att jag känner att vi står på mycket stadig mark när vi skall genomföra förändringen. Jag vet inte om alla myndigheter och de som var berörda applåderade när förändringen i Boverket genomfördes. Här handlar det om att vi politiskt ser till möjligheterna att ha bra strukturer. Vi vet att de personliga inställningarna i de berörda myndigheterna inte alltid befrämjar rätt utveckling i samhället. Därför fattar vi olika beslut som är kopplade till organisationsförändringar.
Herr talman! Jag är inte negativ utan tvärtom positiv till förändringar. Vi politiker måste hela tiden jobba för att göra förändringar i det bestående. Gör man inte det, blir det ett stillastående. Görel Thurdin säger att en möjlighet till en positiv utveckling för verken är en sammanslagning. Skulle det vara så, vilket jag inte håller för alldeles otroligt, vore det bra om bägge verken var överens om detta innan man tvingar samman dem. Det kommer att bli problem med produkter. Det kommer också att bli problem med samarbete, där vissa kommer att tjura -- hur länge man håller på med det vet jag inte. Därför vore det bättre om man kunde avvakta något för att ta ställning när man får ett bättre beslutsunderlag. Bankföreningen, som såvitt jag förstår är en stor kund hos CFD, har hotat att lämna CTD som kund om de går samman med Lantmäteriverket. Jag vidhåller den uppfattning som vi har framfört i reservationen.
Herr talman! Ju mer jag lyssnar på Rune Evensson, desto mer övertygad blir jag om fördelen med den förändrade organisationen. Rune Evensson har framställt att det finns samarbetsproblem och problem med att få organisationen att fungera på ett bra sätt. Det enda sättet att överbrygga problemet är att ordna en samorganisation, så att man kan medverka till både goda relationer och en bra utveckling. I Bankföreningen behöver de inte vara ett dugg bekymrade. De har ju möjlighet att få precis samma tjänster som tidigare, med samma integritet och samma effektivitet etc. Jag förstår inte riktigt kritiken i detta avseende och vet inte heller vad den bottnar i. En myndighet, oavsett om det är CFD, Lantmäteriverket eller en ny sammanslagen myndighet, får ju samma åläggande och ansvar och blir lika fristående som CFD är i dag. Det är ingen skillnad på en fristående myndighet i det ena eller det andra fallet, vilket man försöker hävda. Vi skall komma ihåg att Lantmäteriverket utsätts för stora förändringar, oavsett om det ena eller det andra sker. Det gäller då att de kan klara av att möta förändringarna, när vi nu skall dela upp myndighetsåtaganden och uppdragsverksamhet. Jag tror att det är nyttigt att ta diskussionerna och är övertygad om att vi kommer att få en väl fungerande organisation efter dagens beslut.

Herr talman! Först vill jag önska statsrådet välkommen till debatten. Jag är kanske den som i kammaren har varit mest kritisk mot att inga statsråd har deltagit i bostadsdebatterna. Därför är det trevligt att vi nu äntligen, under denna debatt, har ett statsråd här. Jag vill inleda med något som jag finner litet märkligt i det politiska systemet. Det finns de som är förvånade över att man inte står fast vid den ståndpunkt som man intagit före utskottsarbetet. Det skulle i så fall betyda att utskottsarbetet vore tämligen meningslöst. Jag trodde faktiskt att utskottsarbetet var till för att man skulle fördjupa sig i ärendena och skaffa sig ytterligare kunskap för att därefter fatta ett slutgiltigt beslut. Rune Evensson yvade sig och använde olika, något ovanliga uttryck såsom Jenevallska nycker osv. Jag känner mig närmast hedrad av den kritiken. Jag tror att politiken skulle må ganska bra av att det fanns personer som kanske litet oftare vågade ändra uppfattning när ny information framkommer. Alla som arbetar i riksdagen vet väl att de resurser som en enskild riksdagsman har för att i förväg sätta sig in i ärendena är tämligen begränsade. Ju mindre ett parti är, desto mer begränsade resurser har det. I det normala utskottsarbetet består de båda grupperingarna av 15--20 personer som har att arbeta med ärendena medan det i vårt parti är en à två personer som utför samma arbete. Regeringen har lagt 66 propositioner, tror jag det var, under de senaste två månaderna. Av dessa föll 14 på min lott. Det är inte särskilt mycket tid och inte särskilt stora resurser som man har för att tränga in i ärendena. När man skriver motionerna är det propositionen som man har att utgå från. Det är alltså propositionen som skall värderas när man skriver en motion. Men systemet får väl inte vara så till den milda grad stelbent att det man har sagt i form av en motion som läggs på utskottets bord obetingat skall utgöra det slutliga beslutet? Vad är det då för mening med att ha utskott? Då kan vi ju lägga ned dem och utgå ifrån att det som vi skriver i förväg skall gälla. Nej, jag tror att det politiska arbetet skulle må väl av att man litet oftare vågade ändra det som har sagts i förväg. I själva sakfrågan har jag blivit helt övertygad om att vi aldrig hade fått något samarbete mellan CFD och Lantmäteriverket om vi hade stått fast vid det vi sade från början, nämligen att CFD skulle förbli orört. Det är det som är problemet, och det tydliggjordes mycket väl när jag gjorde det kanske något ovanliga och sammanförde de två generaldirektörerna för att få ett gemensamt besked ifrån dem om huruvida detta skulle kunna fungera och leda till en framtida samordning. Detta är också orsaken till förändringen. Om vi inte hade ändrat vår inställning skulle vi gemensamt ha begått ett stort misstag. Det tror jag att Rune Evensson framöver kommer att kunna bekräfta. LMV och CFD har genom ett gemensamägt bolag utfört vissa arbeten i Ryssland och kunnat konstatera en stor framgång. En samordning mellan dessa två olika system fungerade alldeles utmärkt i detta projekt i Ryssland. Då är det väl ganska märkligt att man inte skall kunna åstadkomma samma sak på hemmaplan? Denna sammanslagning är alltså en nödvändighet. Men varför har det blivit så här? Jo, vi har haft en mycket skicklig lobbyist i generaldirektören för CFD. På ett mycket effektivt sätt har han bedrivit en lobbyingverksamhet och fått aktörerna omkring sig att i stort sett bekräfta vad han påstår. Häromdagen blev jag uppringd av VD:n för Bankföreningen. Hon bekräftade i stort sett mina påståenden och hade, efter vad jag kunde förstå, en helt annan syn på det hela efter samtalet med mig. Så visst är det bra och nödvändigt med lobbying, men det haltar ibland när den ena parten är duktigare på det än den andra. Jag är alltså helt övertygad om att detta kommer att fungera bra. Och varför skulle produkten från CFD -- som är en bra produkt -- bli sämre av att man genomför denna sammanslagning? Verksamheten kommer ju att fortsätta på samma fina sätt som tidigare. Skillnaden är att CFD inte längre är en egen myndighet utan en stor och betydelsefull avdelning i ett annat verk. Om man skall förenkla det litet grand kan man säga att den samordning som man talar om egentligen sker per kabel, eftersom det är fråga om datasystem. Det finns ju redan hos LMV ett utvecklat datasystem för kartering och den delen av landskapsinformationen, som naturligtvis skall samordnas med det andra. Några menar att det övriga då blir sämre. Hur i herrans namn skulle det kunna bli sämre av att man får tillgång till mer data? Om man påstår det vet man inte särskilt mycket om hur datateknik fungerar över huvud taget. Man använder ju bara den information som man för tillfället behöver. Jag är övertygad om att även Bankföreningens kunder framöver kommer att efterfråga den utökade informationen, när de väl får klart för sig vad de kan få. Men de behöver inte få mer information än de vill ha. Om de bara vill ha det som de får i dag, så kommer de att få det på samma fina sätt som nu. I likhet med statsrådet tror jag att detta kan bli en mycket intressant försäljningsprodukt för svensk myndighetsutövning och byråkrati. Det kan faktiskt bli en exportprodukt. Efter vad jag har förstått av det som jag har tagit del av finns det stora möjligheter för den nya sammanslagna organisationen att få uppdraget att bygga upp hela systemet i Ryssland. Det handlar om 2 500 områden, och man har gjort ett lyckosamt första försök. Statsrådet nämnde också Nepal. Det har jag inte hört något om förut, men jag är övertygad om att Sverige ligger långt framme i detta avseende. Genom att knyta ihop dessa datasystem kommer man att få ytterligare värdefulla produkter. Det är något märkligt att man på CFD slår sig för bröstet för att man har gjort något väldigt bra. Det har man gjort -- det skall vi inte ta ifrån dem. Men faktum är att Lantmäteriverket tillhandahåller merparten av den information som CFD sedan säljer. Detta kan alltså bara bli bra, och det finns ingen anledning för personalen på CFD att oroa sig. De kommer att kunna fortsätta på samma fina sätt, och de kommer att få utökade arbetsuppgifter. Förmodligen kommer personalstyrkan att växa. Man skulle kunna tala mycket och länge om detta, men jag tror att jag nöjer mig med detta, herr talman. Slutligen vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen och meningsyttringen.
Herr talman! Bo Jenevall talade om hur man arbetar i ett utskott, och det var kanske inte så mycket som var rätt av det. I utskottet lägger varje parti fram sin uppfattning, antingen som regering i form av en proposition eller som opposition i form av motioner. Så har vi gjort även i detta fall. En av motionerna var skriven av Bo Jenevall, och han yrkade på samma sätt som vi socialdemokrater. På så sätt blev det i utskottet en majoritet om 8 röster för att inte slå samman dessa verk, mot 7 När förslagen har lagts fram i utskottet finns det sedan möjligheter att förhandla, diskutera och jämka sig samman. Men det var inte alls frågan om detta i det här fallet. Bo Jenevall har ju bytt fot fullständigt, och han stod t.o.m. här i talarstolen och var stolt över det. Som argument för att inte slå samman verken tog han ett exempel på hur bra CFD och Lantmäteriverket samarbetade i Ryssland, eller om det var i Nepal eller någon annanstans. Men jag menar att detta inte är ett skäl för sammanslagning -- tvärtom! Det fungerar ju alldeles utmärkt ändå! Jag begriper inte varför det skulle vara ett skäl för sammanslagning. Det finns människor som har ovanan att lyssna till den de sist pratade med. Uppenbarligen är Bo Jenevall en av dem. Jag hade med spänd förväntan sett fram emot dagens debatt om Jenevall hade talat med ytterligare någon person sedan utskottssammanträdet. Men det har han tydligen inte gjort, och därför har han samma uppfattning i dag. Bo Jenevall har tydligen ringt upp de båda generaldirektörerna och kallat dem till sig för att visa att han har en viss makt -- han är ju den 15:e personen i utskottet när det står 7--7. Generaldirektörerna fick släppa allt de hade för händer där de satt i viktiga sammanträden och åka för att träffa Jenevall. Som genom ett trollslag skulle han försöka avgöra hela denna fråga. Efter diskussionen med dem bytte Jenevall fot med en nyck. Det är inte bra för riksdagens anseende eller för den allsidiga och seriösa behandlingen av ärendena att vingelpettrar som Bo Jenevall och Ny demokrati i övrigt skall få avgöra så viktiga frågor.
Herr talman! Jag tycker nog att det som Rune Evensson sade talar för sig självt, men inte mot mig. Jag tycker som den jag sist talade med, sade Rune Evensson. Jag talade faktiskt sist med de båda generaldirektörerna samtidigt. Jag lyssnade på bådas åsikter och ställde kompletterande frågor till dem för att få ett bra underlag för ett slutligt ställningstagande. Rune Evensson, ställningstagandet var mycket enkelt när man väl hade tillgång till informationen. Det är faktiskt inte jag som har ringt upp generaldirektörerna och bett att få träffa dem, utan de har sökt kontakt med mig för att informera. Eftersom jag fick olika besked i samma fråga från båda återstod det för mig i slutskedet bara att be bägge komma, så att jag kunde lyssna på båda samtidigt och diskutera frågan på en och samma plats. På det sättet var det möjligt att diskutera argumenten fram och tillbaka. Jag tycker att det är klokt att göra så. Jag tror att vi i framtiden kommer att se andra sätt att behandla olika frågor. Det gäller även i politiken. Det är för stelbent som det nu är. Så länge man eventuellt ändrar sig under utskottsarbetet -- före justeringen -- tycker jag att det ligger helt i linje med det arbete som man skall göra. De preliminära ställningstagandena är till för att kanslierna skall få rimlig tid på sig att förbereda skrivningarna i betänkandena. Så länge man tar ställning innan betänkandet föreligger ryms det alltså väl inom det politiska systemet.
Herr talman! Jag avser inte att förlänga debatten särskilt mycket mera genom att föra en meningslös debatt med Bo G Jenevall. Bo G Jenevall säger att han har lyssnat på de två generaldirektörerna och att han därefter tog ställning för den ene. Men vem lyssnade Bo G Jenevall på när han skrev sin motion?
Herr talman! När jag skrev min motion utgick jag från betänkandet. De som vid den tidpunkten var de enda som hade bibringat mig information, utöver den information som jag fick genom betänkandet, var just CFD som bedrev en mycket omfattande och tydligen också givande lobbying. Den andra sidan här blev aktuell långt efter det att motionerna var lämnade och behandlingen hade börjat. Men jag är glad över att jag fick möjlighet att fördjupa mig i ärendet. Jag är nämligen helt övertygad om att det därigenom blev ett bra beslut -- precis som för något år sedan när det gällde ett beslut av liknande karaktär och som också rörde

Herr talman! Det är tydligen dags att redovisa bevekelsegrunder för olika ställningstaganden. Det kan väl vara bra att man gör det någon gång. För min del startade det hela med att jag fick reda på att avstyckning av en tomt kostar inte mindre än 12 000 kr. Först trodde jag inte att det var sant. Jag ringde därför upp Lantmäteriverket och talade med vice generaldirektören -- generaldirektören var inte anträffbar. Jag frågade hur det kan komma sig att det kostar så fruktansvärt mycket -- det rör sig ju om oerhört stora belopp. Själv var jag med om en avstyckning på 50-talet, och då var det fråga om hundralappar. Sett till prisutvecklingen har priserna på lantmäteriområdet stigit kraftigare t.o.m. jämfört med klippning hos frisör. Det hela nystades alltså upp. Det här tyckte jag var en mycket intressant fråga. Man håller på med en omorganisation av hela systemet. Jag undrade för mig själv: Kan det här månntro leda till att det blir billigare för folk? Vi är ju till för att tillvarata folkets intressen. Det är inte fråga om att organisera hit eller dit, utan det är alltså svenska folket som vi företräder. Det enda man pratar om, i alla fall är det så i Norrbotten, är att det är så dyrt med Lantmäteriets tjänster. Svenskt lantmäteriväsende har mycket stolta traditioner. Jag har studerat kartor från Tyskland, och det visar sig att det är över svenska områden som det egentligen finns riktiga kartor från 1600 Lantmäteriet är en organisation som i stor utsträckning har kunnat vidmakthålla ett mycket decentraliserat kontorsnät, vilket har stor betydelse för befolkningen. Man känner lantmätaren och vet hur denne tänker. Lantmätaren förstår folks synpunkter när de går till denne. Det här har varit ett komplement till fastighetsbildningsverksamheten. Framgångsrikt har en uppdragsverksamhet utvecklats för de små och medelstora kommunerna. Den här utvecklingen har skett i enlighet med statsmakternas inriktning. Jag menar att det i dag finns behov av att tydligare skilja mellan myndighetsutövning och uppdragsverksamhet. De övergripande principerna i propositionen i detta avseende tycker jag är bra. Jag tillstyrker på den punkten. Vidare konstaterar jag med stor tillfredsställelse att man beträffande omorganisationen, såvitt jag förstår efter att ha haft samtal med olika personer som är insatta i dessa frågor, i huvudsak kan behålla det decentraliserade kontorsnätet. Men det är viktigt att man beaktar att synergierna i dagens system i största möjliga utsträckning kan bevaras och att genomförda regionalpolitiska satsningar ges möjlighet till fortsatt utveckling i enlighet med de mål som har satts upp. Den utvärdering som gjordes inom ramen för visar på att gjorda satsningar har fungerat väl. På många orter i glesbygden har det varit väldigt betydelsefulla satsningar -- exempelvis Kiruna, Luleå, Lycksele, Ånge och Karlskrona nämns i detta sammanhang. Jag konstaterar att det med dagens utveckling inom informationsteknologin finns stora möjligheter till ytterligare spridning av Lantmäteriets s.k. statsuppdrag -- dvs. produktion av kartor och medverkan i geografiska databaser. Man kan här tala om lämplig spridning, produktion, lagring, àjourhållning och distribution av geografisk information samt om drifts och distributionsuppgifter inom fastighetsdatasystemet. Här finns det stora samordningsfördelar att vinna om t.ex. sådana databaser samlokaliseras med det planerade miljödatacentrumet i Kiruna. Nu kommer vi alltså in på Norrbotten. Lantmäteriet i Norrbotten bedriver tillsammans med Swede Survey verksamhet i Samarbetet mellan Tornedalen och Ryssland är inte något nytt. Mina förfäder var birkarlar. En av dem hade affärsverksamhet inom ett område som sträckte sig ända upp till Kolahalvön och Murmanskområdet. Det är alltså mycket gamla traditioner som nu har återupptagits. Tydligen är det, som Bo G Jenevall här nämnde, fråga om så stora möjligheter i framtiden att vi kan medverka till att få ordning på det ryska systemet när det gäller lantmäteriväsendet. Sammanfattningsvis tillstyrker jag propositionen. Jag tycker att förslagen är bra. Jag hoppas att det här leder till något lägre priser för människor. Inte vet jag om det går, men man kunde väl se över detta och undersöka om det inte går att förenkla förfarandet. Det viktiga är att inriktningen bör vara att med hjälp av modern informationsteknologi ytterligare sprida arbetet med det s.k. statsuppdraget. En sådan spridning bör ske så att man därmed stöder en fortsatt utveckling av en decentraliserad lantmäteriorganisation för både myndighets och uppdragsverksamhet. Dessutom skall regionalpolitiskt betydelsefulla organisationsdelar ges en regional styrning. Där tycker jag att man skall överväga att bolagisera denna uppdragsverksamhet regionalt, så att man kan styra det här från de olika länen.

Herr talman! Frågan om den organisatoriska hemvisten för inskrivningsverksamheten har stötts och blötts alltsedan början av 70-talet. Den har i särskilt hög grad gällt de senaste åren, vilket har skapat både en onödig och en betydande oro ute i verksamheten. Inskrivningsverksamheten är, som sagt, sedan länge knuten till domstolarna. Men förslag har vid upprepade tillfällen framlagts om att skilja bort inskrivningsverksamheten från domstolarna. Särskilt när det gäller de mindre tingsrätterna har inskrivningsverksamheten varit en värdefull, stabiliserande och av allmänheten mycket uppskattad faktor. En organisatorisk åtskillnad skulle dramatiskt kunna underminera grundvalen för flera små tingsrätter. Bakom förslagen att organisatoriskt skilja verksamheterna ligger tydligen något slags organisationsestetiskt tänkande. Det är tydligen stötande att två så till karaktären olika verksamheter samverkar inom samma organisationsstruktur. Från centrala instansnivåer ger man uppenbarligen inte upp tanken att få till stånd en organisationsschematisk renodling. Herr talman! I den senaste i raden av utredningar behandlar Lantmäteri och inskrivningsutredningen i sitt principbetänkande frågan ännu en gång. Som så mången gång förut konstaterar utredningen att verksamheten i sin nuvarande form fungerar utmärkt. Några behov utifrån verksamheten av organisatoriska förändringar föreligger inte. Och, tro det eller ej, trots detta föreslår utredningen att verksamheten skall skiljas från domstolarna. Skälen är dels de organisationsestetiska, dels att tidpunkten kan vara lämplig. Då inga väsentliga skäl utifrån verksamheten redovisats, avstår regeringen i nu föreliggande proposition från att föreslå en organisatorisk förändring. Så långt är allt väl. Men regeringen redovisar ändå som sin bedömning att inskrivningsverksamheten på sikt bör föras samman med fastighetsbildningen och fastighetsregistreringen. Skälet är återigen säkerligen det övergripande principiella synsättet ovanifrån att domstolarnas verksamhet så långt möjligt bör renodlas. Då inga bärande skäl utifrån verksamheten med inskrivning framförts för en organisatorisk förändring, utan verksamheten tvärtom är en viktig del av samhällets lokala service till medborgarna och en organisatorisk åtskillnad skulle kunna riskera de små tingsrätterna, borde frågan om att skilja verksamheten från domstolarna avföras från dagordningen. Herr talman! Det här är bakgrunden till min och ett par andra motioner i samma riktning. Ett enhälligt utskott försöker nu slingra sig ur genom att påstå att det är motionerna som initierat att riksdagen skall uttala sig om vad som skall gälla fortsättningsvis. Man säger att frågan måste få prövas när den blir aktuell. Javisst. Och det är ju precis därför som det är så märkligt att regeringen i sin proposition redovisar som sin bedömning om inskrivningsmyndigheten att den ''på sikt bör föras samman med fastighetsbildningen och fastighetsregistreringen''. Utskottet anser sig inte berett att förorda att riksdagen gör ett uttalande om den framtida situationen och ansluter sig, tro det eller ej, till regeringens proposition samt avstyrker motionerna. Att regeringen inte kan bespara sig denna knäpp på näsan på alla de små och väl fungerande tingsrätterna med sina inskrivningsmyndigheter är, förmodar jag, bara ett uttryck för besvikelse över att frågan hittills avförts varje gång den prövats. Det bör ske igen. Utskottet spelar med i regeringens småaktiga och kitsliga spel. Som motionerna och Lars Werner i sin meningsyttring visat saknas sakskälen. Herr talman! Jag yrkar bifall till Lars Werners meningsyttring.
Herr talman! Jag vill med anledning av Lennart Rohdins anförande nämna att jag tycker att det är synd att regeringen inte redan vid denna tidpunkt också har fått med inskrivningsmyndigheterna. Den framtida utvecklingen måste ju innebära att även inskrivningsmyndigheterna kommer att beröras. Man kan inte stoppa utveckling. Man kan inte alltid bli kvar vid det gamla. Jag tror att det verkliga skälet till att man inte tar tag i detta nu är att det är valår. Jag hoppas verkligen att man tar tag i denna fråga så snart som möjligt under nästa riksmöte.
Herr talman! Jag befarar att Bo G Jenevall har rätt i sin fundering om skälen till att frågan inte tas upp. Till skillnad från Bo G Jenevall ser jag inte alltid centralisering som något positivt och som en nödvändig utveckling. Vi ser många exempel ute i landet på att de små tingsrätterna, för att rädda servicen i glesbygden, i stället för att centralisera försöker att åstadkomma samverkan mellan statliga och andra myndigheter och även med banker och liknande inrättningar som tidigare har agerat var och en för sig. Detta visar att utvecklingen kan leda till att man inte behöver hålla sig till gamla, renodlade organisationsstrukturer. Det går att vara pragmatisk och att komma fram till samarbetsformer. En fortsatt samlokalisering av inskrivningsmyndigheter och tingsrätter skulle inte på något sätt strida mot en sådan utveckling.
Herr talman! Inte centralisering men rationalisering. Jag tror inte att vi kommer ifrån en rationalisering, och det behöver inte ligga något negativt i det. Eftersom Lantmäteriverkets nya organisation verkligen skall vara decentraliserad, kanske mer än många andra organs, tror jag att man kan komma fram till en praktisk lösning. Jag är inte särskilt väl insatt i Domstolsverkets förhållanden och ger mig därför nu kanske ut på tunn is, men jag vill ändå säga att det inte får vara så att denna typ av verksamhet skall vara en förutsättning för att tingsrätterna skall få finnas kvar.
Herr talman! Bo G Jenevall har ju tidigare i debatten urskuldat sig med att man inte kan sätta sig in i precis hur mycket som helst, och det har jag förståelse för. Visst kan det vara bra med rationalisering, även om det ordet många gånger används som täckord just för centralisering. Men om man läser Lantmäteri och inskrivningsutredningens principbetänkande och studerar vad den som lagt fram utredningens förslag skriver, finner man att denne inte kan redovisa några skäl utifrån inskrivningsverksamheten vilka på något speciellt tungt sätt talar för en förändring. En rationalisering måste väl utgå från verksamhetens behov och skall inte grundas på något som är störande i ett slags ovanifrånperspektiv. Det har varit det grundläggande skälet till att man vid upprepade tillfällen har försökt att renodla verksamheten i domstolarna och lyfta ut inskrivningsverksamheten. Så länge verksamheten själv inte föranleder ett behov av förändringar är det inte en rationalisering att centralisera.

Herr talman! Jag vill med anledning av Lennart Rohdins inlägg säga att det från regeringens sida inte visats någon småaktighet i hanteringen av dessa frågor. Som jag beskrev i mitt inledningsanförande har vi sett fastighetsbildningsområdet som en helhet. Men diskussionen är ju inte avförd med denna proposition. Det låter som om Lennart Rohdin skulle ha kastat in handduken och nu genomgår något slags sorgearbete, men det handlar inte om det. Vi har inte konkret föreslagit hur detta skall se ut. Inskrivningsmyndigheterna är fortlöpande utsatta för en teknisk förändring som påverkar dem i allra högsta grad, också i deras lokala verksamhet. En anledning till att vi inte har lagt fram ett sådant förslag är denna förändringsprocess. Därtill kommer att vi måste ha en decentraliserad organisation och måste kunna tillgodose behovet av den service som folket kan kräva lokalt. Jag håller med Lennart Rohdin om att detta inte var ordentligt penetrerat i utredningen. Jag tycker att vi har haft en upplysande och bra debatt här i kammaren i dag. Vi har i den berört myndighetsområden som ibland inte lyfts fram i massmedierna på ett sätt som motsvarar deras betydelse i samhällsarbetet. Det har varit en bra diskussion bl.a. om inskrivningsmyndigheterna. Den politiska viljeinriktningen kommer sedan att avgöra om det blir en decentraliserad organisation och om man vill tillgodose de lokala servicebehoven på olika områden. Vi kan här se två olika frågeställningar: dels tillgodoseendet av behoven på det lokala planet, dels huruvida verksamheten skall ligga under domstolarna eller inte. Som Lennart Rohdin helt riktigt säger är dessa båda frågeställningar grundläggande. Förhoppningsvis skall vi lösa dessa frågor i en öppen och bra debatt.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag noterade med tillfredsställelse och inte helt oväntat att statsrådet Thurdin inte berörde den här frågan i sitt anförande från talarstolen. Jag vill inte heller i onödan provocera statsrådet Thurdin till att argumentera i frågan, eftersom jag inte tror att det i första hand är därifrån formuleringarna i propositionen och de upprepade propoåerna kommer. Det finns ju andra departement som har drivit frågan om renodling av tingsrätternas verksamhet väsentligt hårdare och mycket mera envist. Men det jag reagerar mot är att varje gång frågan om tingsrätternas verksamhet och samlokalisering med inskrivningsmyndigheterna har avförts från dagordningen och man drar en suck av lättnad ute i verksamheterna och känner att man nu kan börja arbeta ostört, då kommer det en ny formulering i en proposition, från ett statsråd eller från någon regeringen närstående som återigen upplivar oron. Det är detta som jag tycker är onödigt. Vad jag reagerade på var att det som regeringen säger i propositionen kunde ha varit osagt. Det hade inte förändrat beslutet i dag.

Herr talman! Här har vi en av de få punkter där Hans Gustafsson och jag har varit oeniga under åren vi har suttit tillsammans i riksdagen, om vi bortser från rent ideologiska frågor. Men vi är faktiskt oense på den här punkten. Jag har den allra största respekt för Hans Gustafsson i allmänhet och naturligtvis i sådana här frågor i synnerhet, eftersom han är gammal bostadsminister. Men det ändrar inte min ståndpunkt. Det jag sade förut var inte att betrakta som någon form av reträtt, utan det är faktiskt den uppfattning som en fördjupning i ärendet har gett mig. Sedan vill jag ge Hans Gustafsson rätt på en punkt. Jag är mycket dåligt insatt i det här med inskrivningsmyndigheterna, och det sade jag också i min tidigare replik. Så min uppfattning därvidlag är kanske mindre välgrundad, men man måste ändå titta på allting för att se om man kan göra det bättre. Det var min utgångspunkt när jag gick in i den debatten. Men i huvudfrågan är det min bestämda uppfattning i sak som jag har redovisat.

Herr talman! Om Hans Gustafsson uppfattar mig på det viset måste jag ha varit otydlig. Självfallet skall de ''lobba'' för sina idéer. Det jag sade var egentligen att de har varit osedvanligt duktiga i sin lobbying. Jag har inte ifrågasatt lobbyingen. Jag sade bara att de har varit väldigt duktiga. Om jag går tillbaka till sakfrågan en gång till vill jag säga att jag inte förstår varför CFD och dess arbete på något vis skulle bli sämre av att man så att säga kopplar ihop myndigheten per kabel med LMV. Det har jag svårt att inse.

Herr talman! Hans Gustafsson vet mycket väl att jag sympatiserar med hans åsikter när det gäller plan och byggfrågorna. Jag tror att vi har många beröringspunkter där. Men ibland har vi absolut inte samma uppfattning. Det gäller den här frågan. Jag håller med om att det pågår en utveckling och att vi skall styra den utvecklingen. Jag tycker inte om uttrycken ''stoppa utvecklingen'' och ''följa med utvecklingen'', utan vi skall styra utvecklingen. Om jag tittar på de två myndigheter jag som minister i Miljödepartementet har ansvar för nu ser jag inte alls att utvecklingen går i helt olika riktning. Det finns vissa delar -- t.ex. de som är kopplade till bankerna och panträttsverksamheten -- som inte är direktkopplade till lantmäteriet. Det kan jag fullständigt hålla med om. Samtidigt tror jag faktiskt att banker och andra har ett stort behov av kartor, uppgifter om hur servitut ligger och information som är geografiskt kopplad för att kunna se hur grunderna för belåning ter sig. Det är inte bara nuvarande användare som kommer att ha intresse av fastighetsinformation och landskapsinformation. Vi kommer t.ex. att miljömärka byggnader. Miljömärkning av byggnader kan man inte enbart göra utifrån själva byggnaden, utan man måste också koppla den till landskapet och till lokaliseringsfrågan. Då kommer byggare, försäkringsbolag och andra att bli intresserade av denna miljömärkning. CFD är naturligtvis beroende av den information som ges till dem för att knappas in i registren. Jag ser dessa beröringspunkter direkt. Verksamheterna har inte olika utvecklingsinriktning -- då skulle miljöfrågorna inte ha någon betydelse för framtiden -- utan de går mot varandra i detta avseende. Därför vidhåller jag att propositionen och förslaget i den syftar till en god framtidsutveckling och kommer att stimulera den på bästa möjliga sätt.

Herr talman! Jag skall säga Hans Gustafsson att om jag hade blivit övertygad om att jag måste dra tillbaks propositionen därför att det var ett dåligt förslag hade jag gjort det. Jag vet inte om jag som kvinna därvidlag har mindre prestigetänkande än någon annan, men jag säger att jag hade gjort det. Men jag har över huvud taget inte blivit övertygad om det. Vi har diametralt motsatta ståndpunkter i denna fråga. Jag anser att jag i dag, utifrån att jag finns i Miljödepartementet och har sett den starka kopplingen mellan miljöfrågorna och de här två myndigheternas uppgifter i samhället, har den information och den erfarenhet som krävs. Det är därför jag är så bestämd och driver argumentationen kring frågan så starkt, vilket påpekades här tidigare. Jag är inte orolig för vad som skall hända efter ett beslut här i kammaren. Jag är fast övertygad om att vi då också kommer att kunna visa att det var en bra åtgärd för kommande utveckling.

Herr talman! Det jag tidigare sade var kopplat till diskussionen om inskrivningsmyndigheterna. Den diskussionen är inte avförd i och med propositionen. Det är absolut nödvändigt att agera när man ser att man behöver foga samman två organisationer för att verkligen få en stryka i den utveckling som behövs för att tillgodose krav på miljöområdet och en vettig samhällsplanering. Jag känner att detta är det enda rätta. Hans Gustafsson säger att Lantmäteriverket är en stor och tung myndighet och att det kan finnas uppdrag som kan kosta mycket pengar för en medborgare. Vi skall minska myndighetsdelens omfattning. Vi skall bryta ut affärsverksamhet ur denna myndighet, och den blir då smidigare. Då kan man också från båda håll ta itu med utvecklingen, och då kanske också priserna påverkas ute i samhället.

Herr talman! Det går långsamt fram, men det går ändå fram! Det skulle kunna vara mitt lilla betyg på propositionens och utskottets avsikter när det gäller att skilja myndighetsutövning från uppdragsverksamhet. Tillsammans med Göthe Knutson uppmärksammade jag vid förra riksmötet riksdagen på att Lantmäteriverket konkurrerar på icke neutrala villkor med fria små företag i samma bransch. Flera av talarna har här tidigare uttalat att man borde skilja mer mellan myndighetsutövning och uppdrags och konsultverksamhet. Vi hade i vårt hemlän fått rapporter om att företag hade stora svårigheter därför att en statlig myndighet i konkurrenssyfte tillämpade underprissättning gentemot privata företag. Vi ansåg att det inte kunde vara rimligt. Vid detta tillfälle avslogs motionen med hänvisning till att en utredning såg på dessa frågor. Nu föreligger en proposition och ett utskottsbetänkande. Man har nått en bit, men man har icke nått ända fram. Det föreslås en begränsad bolagisering. Uppdragsverksamheten -- som består av mätningar, kartor och fastighetsvärderingar -- skall t.ex. inte bolagiseras. Jag tycker att detta är förvånande. Regeringen har i olika sammahang fastslagit att konkurrensutsatt verksamhet inte bör bedrivas i myndighetsform och inte av staten. Bland remissinstanserna rådde en mycket stor uppslutning kring tanken att en klar organisatorisk uppdelning mellan dessa olika uppgifter skulle ske inom lantmäteriets område. De skäl som har anförts för att inte göra detta fullt ut är bl.a. att erfarenheterna av den föreslagna bolagiseringen först bör avvaktas. Man har bl.a. framfört att lantmäteriet saknar affärsmognad, trots att verksamheten omsätter ca 400 miljoner kronor per år. Utskottet har nu snällt ställt upp bakom propositionen, som sedvanligt är. Såvitt jag förstår sker det vad gäller den här delen i stor enighet. Utskottet säger bl.a. att ytterligare erfarenheter nu kan vinnas av den förordade reformen. Man menar att bolagiseringen bör genomföras etappvis, där den första etappen genomförs den 1 juni 1995, och därefter vill man vänta och se. Herr talman! Det är tyvärr mycket stora bekymmer för en del företag i denna bransch. Det finns företag i mitt eget hemlän som bönar för sitt liv, eftersom de av ett offentligt organ är utsatta för fullständig dumping av priserna. Det har med skattemedel bakom sig naturligtvis möjlighet att dumpa priserna med 50--70 % mot 1990 års prisnivå. Den privata verksamheten på detta område tycks vara nästan omöjlig att bedriva. Det gäller inte bara Värmland, utan det gäller i Sverige i övrigt. Vi är nu en bit på väg. Men medan gräset gror kan tyvärr kon dö. Vad jag vill med detta mitt anförande är icke att yrka på något särskilt säryrkande. Jag vill att mitt anförande skall vara ett litet utropstecken. Dra inte detta ärende i långbäck, utan försök att sätta det hela i sjön mycket snabbt! Om det inte sker kommer mängder av företag i denna bransch att dö.
Herr talman! Jag tycker att detta var ett utomordentligt viktigt inlägg. Det som här framkommer är att man med skattemedel skulle subventionera Lantmäteriverket att konkurrera ut privata företagare. Så är inte fallet, enligt vad jag vet. De som betalar för dessa tjänster betalar inte skatter, utan de betalar avgifter. Det skulle vara anledningen till att avstyckningskostnaderna på 12 000 kr, som är samma i hela riket, är så höga. Vi subventionerar alltså med våra avstyckningskostnader den verksamhet Lantmäteriverket bedriver och som konkurrerar ut privata företagare. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig fråga. Statsrådet bör ta itu med detta med en gång, undersöka om det går till på det här viset och klarlägga det hela.
Herr talman! Oavsett om det är skatter eller avgifter än det ändå fråga om en offentlig verksamhet som i grunden är delvis finansierad med skatter. Det kan göra detsamma. Det viktiga är att en verksamhet som bedrivs i offentlig regi inte skall ta död på fria små företag. Här blir det väl konkursförvaltarna som får skörda lagrarna.
Herr talman! Också detta är ett viktigt påpekande. Men det är faktiskt skillnad mellan skatter och avigifter. Skatter drabbar oss alla mer eller mindre lika. Men avgifter får de stackare som råkar avstycka ett visst år stå för. Det tycker jag är ännu mycket värre. Det är avgifterna som får finansiera detta.
Herr talman! Jag går i replik kring dessa frågor därför att Lantmäteriverket har många viktiga ansvarsområden. Dit hör t.ex. kartverksamheten. Personligen har jag den uppfattningen att det finns en grundläggande bit i kartverksamheten där det är ett samhällsansvar att garantera att informationen är riktig. Riksrevisionsverket och Statskontoret tyckte inte att det var lämpligt att genomföra den här förändringen när det gäller kartverksamheten än. Jag tror att det är mycket viktigt att se till att den görs på rätt sätt. Man får inte skapa ett sämre förtroende för den information som ges via kartor. Det finns ju vissa kartor där ansvaret ändå måste ligga hos en myndighet. Det finns en viss erfarenhet av bolagiseringar. Om de genomförs för snabbt hinner man inte ta tag i frågorna på rätt sätt och se hur bolagiseringen skall genomföras. Det är inte alltid det är experter på bolagisering som handhar dessa frågor. Därför tycker jag att förslaget om den försiktiga bolagiseringen kopplat till den här verksamheten är väl avvägt. Det möjliggör att man tänker efter medan man förändrar verksamheten och tar det stegvis. Då undviker man att det skapas fler konflikter om vad som är myndighetsverksamhet och inte. Det är därför som vi har gjort detta.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag talar här endast som motionär. Jag tycker att den här frågan är mycket viktig. Jag har förstått att flera av talarna har varit inne på detta. Det gäller att skilja dessa verksamheter åt vare sig det är bolag eller ej. Min bön är: Tänk inte efter för länge! Då har vi snart inte någon som helst privat verksamhet på det här området utan det blir offentlig verksamhet av allting.
Herr talman! Jag ger mig in i detta eftersom det handlar om kostnadsaspekten. Gullan Lindblad är min f.d. utskottsordförande. Jag har utomordentligt stort förtroende för henne och hennes uppgifter. Jag utgår ifrån att de är sanna. Kände statsrådet till att man med avgifter på avstyckningar och liknande subventionerar den övriga verksamheten? Kände statsrådet till det som
Herr talman! Huruvida man subventionerar eller inte kan kanske diskuteras på många områden inom myndighetssektorerna. Jag tycker att det är väsentligt att vi ser till att de avgifter man tar ut är relevanta till det uppdrag som man utför. Det är naturligtvis nödvändigt att, där det är möjligt, utskilja en affärsverksamhet för att öka konkurrensen på ett område för att få en bra prissättning. Det exempel som Leif Bergdahl tar upp är sådant som är med i översynen när man också skall utveckla verksamheten.

Herr talman! Det är kanske något ovanligt att man går upp i debatt i ett sådant här ärende. Jag gör det av den enkla anledningen att jag gärna vill få en liten fokusering i protokollet på en av de motioner som nu förs över till nästa riksmöte. Det gäller motion Bo523 som handlar om Torne träsk och Vattenkraften är ju den billigaste och renaste formen av elkraftgenerering varför dessa resurser i första hand bör utnyttjas för en utökning av den totala elkraftsresursen. Det är en paradox att samtidigt som vattenkraften är det mest miljövänliga alternativet är det just miljöskäl som stoppar dess vidare utbyggnad. Vattenmagasinen i norra delen av landet, där de flesta finns, ligger mycket högt i förhållande till vattnet på andra sidan Skandinavien, nämligen i Norge. Vattenmagasinen är huvudsakligen belägna i fjällområdena. Om vi betraktar den typografiska kartan över Sverige och Norge finner vi på ett flertal ställen att avståndet mellan vattenförråd och de norska fjordarna bara varierar mellan 10--25 km med fallhöjder på ända upp till 600 m. I den här motionen säger jag att man faktiskt skulle kunna utnyttja vattenresurserna i Torne träsk utan att på något vis påverka älven som sådan. Det är litet grand att både äta upp kakan och ha den kvar. Jag vill verkligen ''stressa'' för att man tittar noggrant på detta. Man började ju göra detta redan 1959--1961 i den nordiska vattenkraftkommittén. Där finns det ett stycke om det här. Jag har med glädje studerat det materialet. Man talade positivt om det redan då, men ingenting har hänt under den här tiden. Vi har ju en energidebatt som kommer att bli allt livligare med hänsyn till kärnkraften och om vi skall kunna utnyttja mer av våra vattenresurser. Det finns stora möjligheter här. Jag hoppas att departementet tittar ordentligt på detta. Vi skulle kunna utvinna en betydande kraft utan att störa våra miljöintressen. Det vore något att ta vara på. Samtidigt vill jag utnyttja tillfället att framhålla att jag tycker att bostadsutskottet är ett osedvanligt trevligt utskott. Jag har haft förmånen att få delta i några olika utskott, men jag tycker faktiskt att bostadsutskottet är det trevligaste. Jag har fått möjligheten att arbeta med sådana giganter som Lars Werner och Oskar Lindkvist samt inte att förglömma vår ''bostadsminister'' Agne Hansson. Jag tycker att han sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Dessutom är det roligt att vår tidigare bostadsminister under så många år Hans Gustafsson har deltagit i debatten i dag. Jag har personligen haft ett alldeles utmärkt samarbete med honom. Herr talman! Jag har inget yrkande i det här ärendet.

Herr talman! Eftersom de här frågorna kommer upp till sakbehandling så småningom och ingen har yrkat på något annat kommer jag inte att gå in i sakfrågorna. Jag skall ansluta mig till den del som Bo G Jenevall tog upp sist. Jag gläder mig naturligtvis åt Bo G Jenevall har positivt bidragit till att skapa det arbetsklimat som vi har i utskottet. Herr talman! Detta är den sista sammanhållna behandlingen av bostadsutskottsärenden under den här mandatperioden. Det innebär också att det är sista gången som några av utskottets ledamöter finns här i kammaren och har deltagit i en bostadspolitisk debatt eftersom de på egen begäran lämnar riksdagen i och med att den här mandatperioden är slut. Många av er har lagt ner ett mångårigt arbete. Ni har alla gjort gedigna insatser i utskottsarbetet. Jag vill gärna ta tillfället i akt att få fört till kammarens protokoll ett tack till er alla för de intressanta debatter som vi har haft i kammaren om de bostadspolitiska frågorna och för det konstruktiva sätt på vilket ni har medverkat i utskottet i arbetet med att ta fram ärendena hit till kammaren. Utskottets vice ordförande Oskar Lindkvist avgår efter att ha arbetat med de bostadspolitiska frågorna i denna kammare i 27 år i en följd. Han började långt före det att bostadsutskottet tillkom 1971. Självfallet har vi olika uppfattningar i sakfrågorna i de olika partierna i utskottet. Inte minst genom Oskar Lindkvists pedagogiska förmåga har skillnaderna gjorts mycket tydliga, och det har varit till fördel. Oavsett inställning i sakfrågorna har Oskar Lindkvists insatser präglats av stor integritet och en vilja att skapa ett gott arbetsklimat, som har varit konstruktivt och till fördel för de bostadspolitiska sakfrågorna här i landet. Exempelvis är Oskar Lindkvist en av arkitekterna bakom PBL, som vi diskuterade alldeles nyss. Jag vill tacka Oskar Lindkvist för den prägel han har satt på arbetet i utskottet. Jag vill tacka för inlevelse och engagemang, särskilt engagemanget för de bostadssociala inslagen. Lars Werner hade tidigare i debatten bekymmer om mig och Centern i sitt sista inlägg i denna kammare. Det är naturligtvis en ära för min ringa person och för Centern att från en så erfaren politiker få en så varm omtanke i denna sista debatt. Jag vet inte om travesteringen av Hasse Alfredson, att man skall släppa loss Centern denna sommar, följer av erfarenheter från det egna partiledararbetet. Jag har inte känt mig särskilt fången i utskottet i dessa sammanhang. Det finns alltid säkerhetsventiler att använda. Det har jag gjort också. Det har gett resultat ibland, och det kan vara effektivt. Lars Werners återkomst till bostadsutskottet har också bidragit till att minska känslan av fångenskap. Jag gav även Lars Werner chans att medverka i frigjordheten när det gällde PBL ärendet. Jag fick dock inte fullt gehör. Centern har frihet som ideologisk grund. Det kan vara intressant att vi är ense om inriktningen just nu. Lars Werners omtanke om Centern är också ett exempel på de personliga drag som vi i utskottet har uppfattat hos honom, som har bidragit till en atmosfär av mänsklighet och omtanke. Det har varit en förmån att få arbeta tillsammans med Lars Werner denna tid. Jag vill tacka för det. Hans erfarenhet är känd. Vi har varit imponerade i utskottet av det engagemang och inlevelse som han har gått in i sakfrågorna med, efter att ha jobbat som partiledare. Persson, Bertil Danielsson och Birger Andersson, som nu avgår, för det sätt på vilket ni har medverkat i utskottets arbete. Det har varit ett privilegium att vara ordförande i detta utskott, med den anda som präglat utskottsarbetet. Det är till stor del er förtjänst.

Herr talman! Det är nu litet över ett år sedan FN Inrättandet var inte i första hand en juridisk utan en politisk åtgärd. Jugoslavientribunalen inrättades med ett klart politiskt syfte, som preciseras i säkerhetsrådets resolution 827: att sätta stopp för fortsatta folkrättsbrott, att lagföra dem som begått sådana brott och därmed bidra till att återupprätta och bibehålla fred. Vänsterpartiet stöder helhjärtat upprättandet av denna tribunal. Vi har med oro följt de olika turerna med den avhoppade åklagaren och bristerna och oklarheterna runt finansieringen. Vi känner även en otillfredsställelse över att tribunalens arbete med förundersökningar och åtal har skjutits fram i tiden.

Jag vill nämna Saddam Husseins försök till folkmord på den kurdiska och shiamuslimska befolkningen. Om vi ser på vad som händer i dag, vid sidan av f.d. Jugoslavien, kan nämnas som exempel Turkiets övergrepp på den civila kurdiska och assyriska befolkningen. Det som föranledde den motion som jag yrkar bifall till är den oklarhet som råder om hur länge tribunalen skall verka. I propositionen och betänkandet sägs på denna punkt att när målet att återställa och bevara fred och säkerhet i f.d. Jugoslavien har uppnåtts, torde det inte finnas någon grund för att bibehålla tribunalen. Vi tycker att det är en svaghet i skrivningarna. Att lägga ner tribunalen så fort vapnen har tystnat anser vi vara förödande. Krigsförbrytare är väl krigsförbrytare även när kriget har upphört. Det vore ungefär detsamma som att låta en mördare som har mördat tio personer slippa straff om han lovar att inte mörda den elfte. Ett sådant förfarande skulle ytterligare urholka folkrätten och folkrättens lagar, och det i en tid då folkrätten behöver stärkas. Signalen till världens diktatorer borde vara att världssamfundet inte accepterar etnisk rensning. I vår motion vill vi att Sverige i FN skall verka för att det klart uttrycks att tribunalen skall fortsätta att verka även efter det att kriget är slut, alltså fram till dess att de anklagade har lagförts. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion Ju31.

Herr talman! Det är ingen stor dag för Sveriges riksdag, när vi i dag skall ta ställning till frågan om en krigsförbrytartribunal för kriget i det forna Jugoslavien. Det är ett rent expeditionsärende, och ingen hade väntat sig någon debatt. Jag kommer inte heller att gå emot förslaget, men jag kan absolut inte känna någon stolthet över det kommande beslutet. Den 22 maj var det två år sedan republiken Nationerna och uppnådde fullt folkrättsligt internationellt erkännande. Därmed hade omvärlden utsträckt det skydd som FN-stadgan erbjuder också till folken i Bosnien. Då hade den serb-nationalistiska våldtäkten på Bosnien pågått i en och en halv månad, och världen var förstummad. Sedan dess har folkmordet i Bosnien fortgått i ytterligare två år. Ett folkmord sker i Europas mitt, mindre än fem år efter Berlinmurens fall och frihetens timma för hela Europa. Mer än 200 000 barn, kvinnor och män har mördats. Många fler har skändats, misshandlats och torterats. Mer än 3 miljoner människor har fördrivits från sina hem. Herr talman! Med folkmordet i Bosnien har en myt, som den fria demokratiska världen levt på sedan andra världskriget, krossats. Det var en lögn redan då att den demokratiska världen inte kunde förhindra förintelsen i Hitlers utrotningsläger, därför att den inget visste -- den myten är nu krossad. I mer än två år har vi alla dagligen via TV-rutan i våra vardagsrum kunnat följa det fasansfulla. Och vi, den fria världen, har låtit det ske. Vi vet allt, vi ser allt, men vi har inte ingripit. Först efter 22 månader, när CNN:s TV-bilder från massakern på Sarajevos marknadstorg upprörde TV-tittarna runt om i världen, ingrep FN och Europa genom att ställa ultimatum till bödlarna på kullarna runt Det är ett ingripande som har full täckning i FN stadgan. Ingripandet vore dessutom en logisk följd av alla de enhälligt antagna resolutionerna i FN:s säkerhetsråd under mer än två år. Inget veto har hindrat FN från att leva upp till sin stadga och till sina åtaganden. Det är demokratiernas oförmåga att sätta stopp för det brutala, hänsynslösa våldet som varit enda skälet. Herr talman! Nu reses nya murar i Europas mitt -- Milosevic och hans handgångna bödlar Karadzic och Mladic. Murar reses under benäget bistånd av Efter murens fall förklarade den amerikanske politologen Francis Fukuyama att historien var död. Nu hade freden och friheten segrat slutgiltigt. De gångna tre årens krig i det forna Jugoslavien har visat att de politiska ledarna i den fria världen helt saknat idé om och vilja och förmåga att leva upp till den dröm, som föddes vid Berlinmuren i oktober Kommunismens fall blev inte historiens död. Det blev historiens återkomst med allt det fruktansvärda, som också är en del av det europeiska historiearvet. Upplysning och humanism är inte mer betecknande för vårt gemensamma europeiska historie och kulturarv än korståg, kolonialism och förintelse. Herr talman! För att markera sin avsky inför det som sker har FN beslutat inrätta en krigsförbrytartribunal. Det är den vi nu skall tillskynda. När kriget en gång är slut, skall FN och de europeiska staterna ställa slaktarna från avrättnings och våldtäktsplatserna i Bosniens städer, byar och landsbygd till ansvar inför FN tribunalen i Haag. Så tvår omvärlden och dess ledare sina händer inför historien, så att de kan fortsätta med sina högtidstal om fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt förhandlar FN:s och EU:s företrädare under sedvanliga diplomatiska former i eleganta hotell och konferensrum med de ytterst ansvariga, de som uppviglat, hetsat och försörjt de enkla mördarna ute på fältet. Omvärlden trycker på ledarna för det våldtagna Bosnien att kompromissa med folkmordets ytterst ansvariga i Belgrad och Zagreb, Pale och Mostar. Som vår tids främste europeiska statsman, den tjeckiske presidenten Vaclav Havel, så tydligt visat upplever vi återigen ett München 1938 -- och demokratierna spelar åter med. Krigsförbrytartribunalen är bara ett alibi för demokratiernas ovilja och oförmåga att värna friheten och demokratin när den hotas på allvar. Som Wilhelm Agrell visade i en artikel i Dagens nyheter för en vecka sedan har tribunalen knappast kommit i gång, ett år efter det att den startade. Omvärlden har inte förmått att presentera mer än en bråkdel av de finansiella resurser som krävs för att tribunalen skall kunna verka. Det är ju knappast heller avsikten. Den skall gå till historiens arkiv som det stycke papper, den är avfattad på i säkerhetsrådets resolutioner. Herr talman! Så länge inte Milosevic och Tudjman, och deras hantlangare Karadzic, Boban och Mladic är huvudåtalade, blir FN-tribunalen en fars. Det blir en av de svartaste i vår historia. Och varför skulle inte John Major, François Mitterrand och andra europeiska ledare höras som de medbrottslingar historien aldrig får glömma att de varit?

Herr talman! Berith Eriksson inledde sitt anförande med att säga att hon med stor oro följt den utvecklingen att arbetet med att komma i gång med tribunalen har skjutits fram i tiden. Den oron delar vi nog litet till mans. Som Berith Eriksson så riktigt påpekade är det första gången efter andra världskriget som man från FN-håll och i alla våra demokratier har lyckats ena sig om att inrätta något så unikt som en tribunal. Det är något vi inte har haft sedan andra världskrigets slut. Berith Eriksson talar också om att det är så oklart hur länge denna tribunal skall verka. I det avseendet delar jag inte hennes farhågor. Jag tycker att det framgår mycket klart av justitieutskottets betänkande att verksamheten skall fortsätta tills man har dragit krigsförbrytarna inför rätta. Berith Eriksson vet också att när en tribunal är avslutad så återstår ändå de civilrättsliga förhållandena. Jag vill erinra Berith Eriksson om alla de domar som under en lång följd av år har fallit runt om i världen långt efter andra världskriget. Det har då gällt krigsförbrytare som har dragits inför domstol.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 Jag vill poängtera vad justitieutskottet också enhälligt har sagt. Justitieutskottet ser mot den bakgrund av våld, mord, tortyr osv. med tillfredsställelse att Sverige i alla relevanta fora har givit sitt aktiva stöd till tribunalen både före och efter det att den upprättades. Det är kanske inte från den här talarstolen som man bör anklaga den svenska regeringen för att inte ha verkat, eftersom den så aktivt har ''puffat på'' i dessa fall.

Herr talman! Misstankarna om att inrättandet av den här tribunalen bara var en bricka i förhandlingsspelet uttalades mycket tidigt från många håll. Enligt skrivningarna i både betänkandet och propositionen bedömer man att när målet att återställa och bevara fred och säkerhet i f.d. Jugoslavien har uppnåtts torde det inte längre finnas grund för att bibehålla tribunalen. Det är just den skrivningen som inger oro hos så många. Framför allt inger den en stor oro hos alla de människor som har råkat ut för övergrepp. Vi är naturligtvis väldigt intresserade av vilken nivå som domstolen kommer att lägga sig på. Det skall bli intressant att se vilka som skall ställas till svars. Är det enbart de som direkt har utfört brotten, eller är det även de som är ansvariga, de som har beordrat brotten, som skall lagföras? I vår motion säger vi att vi vill att Sverige i FN skall verka för att domstolen fortsätter att arbeta även när kriget är slut. I resolutionen, propositionen och i betänkandet framgår det klart att detta inte riktigt är avsikten med tribunalen.

Därför är det så viktigt att tribunalen inte blir en ''flopp'' och att man i ett förhandlingsläge inte bara ger amnesti åt dessa krigsförbrytare.
Herr talman! Jag påpekade nyss att Sverige i alla relevanta fora verkligen har givit sitt aktiva stöd till tribunalen. En tribunal som upprättas på detta sätt har ett speciellt syfte. Enligt stadgan kan i detta fall fysiska personer bli föremål för straffansvar inför tribunalen. De brott som kan bli aktuella skall ha begåtts i f.d. Jugoslavien. Härmed avses det territorium som tidigare utgjorde den socialistiska federala republiken Jugoslavien inkluderande landyta, territorialvatten och luftrum. Detta är naturligtvis i sig en begränsning i tiden, eftersom det rör sig om en tribunal sammansatt just för det som har hänt i det forna Jugoslavien. Jag sade tidigare att man även långt efter det att krigsförbrytarprocesserna i Nürnberg hade avslutats har ställt många krigsförbrytare inför rätta i olika länders domstolar. Detta med tribunal är någonting unikt som man tar till i vissa fall för att tala om att världen inte accepterar krigsförbrytelser. Jag delar Berith Erikssons nyfikenhet på vilka som kommer att ställas inför rätta, hur det skall ske och vilka domar som kommer att falla. Här behöver ingen betvivla att Sverige är en pådrivande kraft. Sverige har drivit denna fråga mycket hårt och kommer att fortsätta att göra det.
Herr talman! Det är kanske inte rätt sammanhang att kräva att justitieutskottets företrädare skall försvara Sveriges och Europas agerande när det gäller kriget i Jugoslavien. Det som under de senaste åren har ägt rum i det forna Jugoslavien är någonting unikt sedan andra världskriget. Därför vore det naturligtvis i högsta grad på sin plats med en krigsförbrytartribunal. Efter andra världskriget var det inte bara folket på fältet som ställdes till ansvar för vad som hade gjorts. Även den högsta ledningen som var ytterst ansvarig ställdes till svars. Det som sker i det forna Jugoslavien är med all sannolikhet någonting helt annat. De ytterst ansvariga är de som man sitter och förhandlar med, de som man skall göra upp om framtiden med. Det är de ytterst ansvariga som skall företräda dessa stater i FN:s generalförsamling när det återigen har blivit fred. Det är ingen som inbillar sig, allra minst de ytterst ansvariga i Kroatien, Serbien och Bosnien, att några av dem kommer att ställas till svars inför krigsförbrytartribunalen. Det är aldrig heller någon som har avsett detta. Då blir det samma fars som t.ex. i det forna DDR. Där har enkla värnpliktiga soldater som har lydit order och skjutit fått stå till svars och bära straffet för sina handlingar, medan statsledningen som har sanktionerat och tvingat fram denna verksamhet går fri. Det är mot den bakgrunden som jag inte kan känna någon stolthet över det beslut som vi nu skall fatta.